Herr talman! Som svar på Göran Perssons frågor vill jag säga — det kanske kan låta som en truism — att det ju är så att förordningar och regler som inte hävdas med eftertryck och ihärdighet knappast kan bli antikverade, eftersom de förlorar sin karaktär av gällande regler. Därför kan man säga att svaren på frågorna är att upprepa, att upprätthålla och att hävda sin uppfattning på det här området. Det är inte konstigare än att repetition är all pedagogiks kungsväg. En av skolans bärande idéer är ju att fungera som kompensation för många elever som upplever svårigheter av det ena eller det andra slaget. Sådana svårigheter eller handikapp kan ju vara av olika slag, och naturligtvis är de kanske också olika på olika stadier. Det är väsentligt att skolan tar hänsyn till detta och med de resurser som står till buds medvetet arbetar med inriktningen att helt enkelt jämna vägen för dem som har det knaggligt. Att den här målsättningen hålls levande är desto viktigare som det skulle vara olidligt om den försvann. En väsentlig del av skolans anda ligger förborgad i dess strävan att hjälpa dem som har det svårt. För att undvika missförstånd kan det kanske i det här sammanhanget vara skäl att understryka att det inte är fråga om en utjämning eller en utslätning i vad gäller prestationer. Vi vill inte hugga av toppar. Det är tvärtom viktigt att skolan är sådan att alla i största möjliga utsträckning får utvecklas och komma till sin rätt. Det är å andra sidan ingen nyindividualismens höga visa, för grunden i grundskolan vilar på den insikten att ingen lever för sig själv, utan den bästa individuella utvecklingen är den som innebär en mognad, en insikt om att jag är beroende av andra och att andra är beroende av mig. Den ekologiska insikten tillämpad på gemenskapen i en klass eller på en arbetsplats, i samhället, i världen, i hela naturen, utplånar inte den enskilda människan utan ger henne tvärtom sitt rätta värde, betingat av att hon är ett unikt inslag i den stora väven, som är vävd i ett stycke. Därför får inte skolans resurser brukas så att skolan förlorar sin själ. Som lärare sedan många år tillbaka kan jag försäkra att det är en utbredd inställning bland lärare att en av skolans viktigaste uppgifter är att föra till rätta elever som har det risigt och jobbigt och som kommer i kläm, som far illa och inte klarar av högstadiets — kanske nu också lågstadiets — krävande skolform. Särskilt tänker man kanske ändå fortfarande på högstadiet med ständiga byten av lärare, ämnen och lärosalar. För flertalet elever är detta naturligtvis inget problem, men det finns de som inte klarar av det. Vad jag nu har sagt får naturligtvis inte tolkas så att den enskilda skolan inte längre skulle ha möjligheter att fördela resurserna på det sätt som man finner lämpligt. Tvärtom har vi i den senaste tidens skolutveckling betonat att det decentraliserade beslutsfattandet är en väsentlig vinst, som gör det möjligt att anpassa besluten efter de svårigheter som kanske är speciella för varje enskild skola och för varje stadium. I sammanhanget kan påpekas att de saker som vi här har diskuterat är premisser som måste vägas in när besluten fattas. Det nya statsbidragssystemet infördes ju läsåret 1978 80. Det har således förflutit ganska kort tid sedan dess. Det är beklagligt att anpassningen till de nya fördelningsprinciperna gått långsammare än man hade anledning att hoppas. Jag är alltså medveten om att fördelningen av resurserna inte alltid görs efter behov. Man måste dock ha i minnet att en stor del av förstärkningsresursen i förväg är intecknad till att fördelas till vissa bestämda ändamål. Som exempel kan nämnas undervisning i mindre grupper i laborativa ämnen, där klassrummen ofta inte medger undervisning i helklass. Samma sak gäller undervisningen på lågstadiet, där en stor del av t.ex. den grundläggande läsoch skrivträningen knappast kan ske i helklass. Resurser till sådana ”nödvändiga” klassdelningar måste tas från förstärkningsresursen och kommer därigenom alla elever till del. I snäv mening är de därigenom inte behovsorienterande. Visserligen förekommer s.k. 20-grupper i mycket stor utsträckning på högstadiet, men det är framför allt i No-ämnen. I mycket få fall har man genomfört 20-grupper generellt. Eftersom det nya statsbidragssystemet endast funnits en kort tid vid mätningen i de båda undersökningarna och att därigenom skolstyrelser och skolledare ännu inte hunnit sätta sig in i och vänja sig vid det, finner jag det inte alltför oroande att inte mer än drygt 40 26 av kommunerna använt behovskriterier vid resursfördelningen. Min generella erfarenhet är att tankegångarna om en behovsorienterad resursfördelning trots allt får en allt större förankring i kommunerna. Om motsvarande mätning skulle göras i dag, är jag övertygad om att en betydligt större andel av kommunerna skulle svara att resurserna fördelas efter behov. Det finns alltså anledning att inte nu dra några förhastade slutsatser, utan man bör avvakta den ytterligare utvärdering av statsbidragssystemet som SÖ utför. En utvärdering som bygger på uppgifter från våren 1982 kan man vänta under hösten samma år. Det understryker att man inte bör förhasta sig utan vänta med definitiva slutsatser.
Herr talman! Jag ställde fyra konkreta frågor till statsrådet, men hennes svar bestod av ett långt anförande med många vackra formuleringar och tankar, som också jag kan ansluta mig till — men de var ju inte svar på mina frågor. Mina frågor gällde alldeles påtagliga åtgärder, som dessutom statsrådet annonserar i sitt interpellationssvar. Jag tvingas därför upprepa mina frågor och be om svar på dem. Upplever för det första fru Tillander de fackliga organisationerna i detta sammanhang som ett hinder eller som en resurs? I interpellationssvaret står nämligen bl.a. följande: ”Samverkansförhandlingar med personalorganisationerna får inte leda till att arbetsgivaren gör avsteg från de mål riksdag och regering angett för resursernas fördelning.” Det vore bra om jag kunde få ett svar på denna min första fråga, för det skulle vara välgörande för debatten. Min andra fråga berörs också i interpellationssvaret. Det står att det är viktigt att klargöra för alla skolstyrelser och skolledare att resursernas fördelning skall ske efter elevernas behov. Jag frågade hur det skall gå till rent praktiskt. Jag ställde vidare två mycket brännande frågor, som är så oerhört centrala i dagens skolpedagogiska debatt. Av dem handlade den ena om specialundervisningen. Om specialundervisningen minskar, kan man på goda grunder misstänka att det är de elever som har det svårast i skolan som kommer mest i kläm. Utvecklingen de senaste åren har också varit den att specialundervisningen minskat. Vilka slutsatser drar statsrådet av det, frågade jag. Jag tror att fler än jag skulle vara glada över att få ett svar på den frågan. Min fjärde fråga gällde lågstadiets situation mot bakgrund av den resursförskjutning som nu sker från lågstadiet till högstadiet. Är det inte rimligt att begära att statsrådet har en uppfattning i den frågan? Även den frågan diskuteras ju i nästan alla sammanhang där skolfolk träffas. Det vore kanske bra för dem att få veta vad den högsta ansvariga har för uppfattning i frågan. Det var alltså mina fyra frågor, och statsrådet svarade med ett långt, färdigskrivet inlägg om målsättningarna för skolans verksamhet. Det må ju vara henne obetaget att göra det. Men i detta inlägg sade hon att det vore olidligt om dessa mål för skolans verksamhet försvann. Den uppfattningen delar jag helt och fullt, och den är också anledningen till min interpellation. Utvecklingeni dag, om den får fortsätta, går uppenbarligen i riktning mot att de svagaste kommer mest i kläm. Det står ju fullständigt i strid mot alla målsättningar som gällde för exempelvis SIA-propositionen och de beslut som har tagits i anledning av den. Jag vore tacksam om statsrådet ville ge mig svar på de fyra konkreta frågor som jag har ställt. Hon har ju själv gett anledning till dem i sitt interpellationssvar.

Herr talman! Det är ganska naturligt att personalorganisationerna slår vakt om de reurser de redan har fått till det egna rektorsområdet eller det egna stadiet. Att fördela resurserna efter behov innebär ju oftast att man måste göra omprioriteringar. Därmed måste någon eller några avstå från vad de redan har. Göran Persson och jag är nog överens om att det är skolstyrelserna som måste ta ansvar. Jag anser att jag har besvarat hans fråga om lågstadiets situation. Beträffande hans fråga om specialundervisningen vill jag understryka att det egentligen finns ganska gott om resurser i skolan. Jag har sett en uppgift från ett län — och den stämmer nog med förhållandena även i andra län — att det i grundskolan i genomsnitt finns en lärare på elva elever. Låt mig tillägga att det naturligtvis är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen. Den omorganisation av den statliga skoladministrationen som träder i kraft den 1 juli 1982 innebär ju att länskolnämndernas ansvar för utvecklingen, samordningen och planeringen av skolväsendet i resp. län ytterligare betonas. Länsskolnämnderna skall stimulera, stödja och ge råd till kommunerna i deras arbete med skolans utveckling samt verka för att skolväsendet i länet arbetar efter de mål, strategier och planer som dragits upp på den politiska nivån och av SÖ. Länsskolnämndernas informationsansvar innefattar inte bara skolledningen utan även de förtroendevalda i skolstyrelserna, som på lokal nivå fattar avgörande beslut om resursfördelningen inom skolområdet. Länsskolnämnderna har, förutom att vidta de åtgärder som jag nu har nämnt, att fördela det s.k. SÅS-anslaget, dvs. anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet. Även fördelningen av detta anslag skall göras behovsrelaterat mellan kommuner i länet. Sammantaget innebär de åtgärder som jag har nämnt — dvs. fortlöpande utvärdering, länsskolnämndernas stödjande och informerande verksamhet samt den av resursknappheten framtvingande nödvändigheten av att resurserna riktas dit, där behovet är störst — att jag har anledning att se med tillförsikt på användningen av förstärkningsresurserna i både grundskolan och gymnasieskolan. Det är ganska kraftiga resurser man har att fördela.
Herr talman! När jag ställer mina frågor till statsrådet, så glider hon i debatten. Hon sade i sitt interpellationssvar att hon ”är medveten om att anpassningen av resursfördelningssystemet i grundskolan i riktning mot det av riksdagen angivna målet gått långsammare än man hoppades”. Nu avslutar hon det senaste inlägget med att säga att hon ser med tillförsikt på utvecklingen. Frågan är vilket ben hon skall stå på — om man över huvud taget skall dra några slutsatser av det hon säger här i dag. Vad Ulla Tillander sade om personalorganisationerna är ganska intressant. Den faktiska situationen är ju den, för oss som är verksamma ute i kommunerna, att vi arbetar oerhört intimt tillsammans med personalorganisationerna. De organiserar ju ofta människor på mer än ett stadium, och de har då att se till att deras medlemsgrupper får en så vettig undervisningssituation som möjligt. Jag upplever detta samarbete som konstruktivt och givande. Det vore bra om statsrådet här kunde förtydliga sitt interpellationssvar och inte bara glida undan genom att säga att personalorganisationerna slår vakt om sina egna intressen — det drabbar i så fall kolleger på andra stadier. Här talar man om partsintresset, och det måste jag uppfatta så att man avser den fackliga organisationen. Är de fackliga organisationerna i detta sammanhang ett stöd, eller är de ett hinder? Det vore bra om statsrådet kunde svara på den enkla frågan. Hur statsrådet sedan skall klargöra detta för skolstyrelserna säger hon inte heller i sitt svar. Det vore bra om hon kunde lämna de färdigskrivna replikerna och svara på den konkreta frågan. Hur skall alltså detta klargöras för ”alla skolstyrelser”, som det står i interpellationssvaret? Jag delar statsrådets uppfattning att det skall klargöras för skolstyrelserna — det har vi inga skilda meningar om. Men det vore alltså bra om jag kunde få ett svar på frågan hur det skall gå till rent praktiskt. Statsrådet hade också en ganska underlig formulering. Hon hade tagit del av någon undersökning, där det framgick att vi hade en lärare per elva elever. Ja, det har vi säkert — det är det ingen som har ifrågasatt, och det rör över huvud taget inte den här debatten. Att vi i vårt land har varit så kloka att vi genom åren har byggt upp en stor resurs för att undervisa våra barn och ungdomar, det skall vi vara stolta över. Men när man nu börjar nagga på den resursen, dra ner den, så skall inte det tas till intäkt för att man kan fortsätta att göra tokigheter på andra områden. Vi har naturligtvis fortfarande en bra skola i vårt land, och vi kommer att ha det också i fortsättningen, utgår jag ifrån. Men vi får inte låta dagens stora resurser, som har tillskapats för vårt skolväsende, motivera en tokig eller sned resursfördelning. Det vore oerhört olyckligt om man fick den utvecklingen i debatten. Jag tvingas upprepa mina frågor till statsrådet: om de fackliga organisationerna och om hur hon skall klargöra detta ute i kommunerna — för hon skriver i interpellationssvaret att man skall göra det. Jag vore tacksam för ett konkret och praktiskt svar — det borde ju finnas ett sådant.
Herr talman! Den här utvecklingen har visserligen gått långsamt, men jag vill understryka att den har gått åt rätt håll — och då kan man känna en viss tillförsikt inför framtiden. De fackliga organisationerna är naturligtvis inget hinder, men det viktiga är att understryka att de i detta arbete måste vara ett stöd. Sedan skulle jag vilja fråga Göran Persson om han är ute efter att vi från centralt håll skall detaljreglera skolstyrelsernas uppgifter och arbete helt och hållet.
Herr talman! Statsrådet säger att utvecklingen går åt rätt håll. Då är det som jag misstänkte i mitt första inlägg — att statsrådet inte har tagit del av de utvärderingar som har gjorts. De pekar faktiskt i den andra riktningen. Vi haren förskjutning från lågstadiet till högstadiet när det gäller resurser, vi har minskad användning av personalundervisning, och vi har ett alltmer ökande antal 20-grupper på högstadiet. Detta står icke i överensstämmelse med de mål som tidigare har fastställts av riksdagen. Påståendet att utvecklingen skulle gå åt rätt håll saknar verkligen grund. Jag kan alltså bara dra den slutsatsen att statsrådet inte har tagit del av de utvärderingar som har gjorts. När det gäller centralstyrning och detaljreglering sade jag inledningsvis var jag stod i den här frågan, och jag upplever nog att där har fru Tillander och jag samma grundläggande uppfattning. Det är skolstyrelsernas sak att sköta detta. Men det betyder ju inte att vi skall slå oss till ro om vi märker att deras hanterande står i strid med de av riksdagen antagna målen. Såvitt jag förstår av interpellationssvaret säger statsrådet att hon skall klargöra för alla skolstyrelser och skolledningar hur den behovsinriktade fördelningen skall gå till. Det var ju därför jag frågade, inte därför att jag skulle vara anhängare av centralstyrning och detaljreglering. Jag frågade statsrådet mot bakgrund av hennes formulering i interpellationssvaret. Den frågan svarade hon tydligen inte på, vilket jag tycker är märkligt.
Herr talman! Jag tycker att Göran Persson drar helt förhastade slutsatser av en mycket kort tids erfarenhet. Det går säkert att hitta exempel på att kommunerna har fördelat sin förstärkningsresurs på ett sätt som varken Göran Persson eller jag skulle ha förordat. Men jag vill ändå inte ta det till intäkt för att vi skall införa — eller återinföra — något slags statligt förmynderi på det här området. Vi får inte glömma att kommunerna är demokratiska organ i lika hög grad som regering och riksdag. Kommunalpolitikerna är ansvariga för sin politik inför väljarna lika väl som vi är ansvariga för vår politik. Det är också lokalt — ute i varje kommun — som man är bäst skickad att bedöma om kommunernas resurser används på riktigt sätt eller inte. I den mån det brister på det område som vi nu dikuterar, så är den naturligaste vägen till rättelse att frågan tas upp i den kommunalpolitiska debatten. Det är enligt min uppfattning fel att tillerkänna kommunalpolitikerna ett mindre socialt ansvar än vad vi tillerkänner oss själva. Vad vi kan göra från centralt håll är att stödja kommunerna och dem som är verksamma i skolorna, bl.a. genom rådgivning och fortbildning. Göran Persson kan vara övertygad om att vi kommer att göra allt som står i vår förmåga för att med sådana medel skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra intentioner skall förverkligas på detta område.
Herr talman! Vi kommer tydligen inte mycket längre i den här debatten, eftersom vi talar förbi varandra - förmodligen av den anledningen att statsrådet så noggrant har förberett debatten att hon föredrar att hålla sig till dei förväg formulerade replikerna. Därför blir det inte meningsfullt att ställa frågor över huvud taget. Det var ytterligare en bit i den här interpellationen som rörde gymnasieskolan. Den biten har kommit till mot bakgrund av att vi nu står inför en förstärkningsresurs också i gymnasieskolan. Det vore då värdefullt, tyckte jag, om vi hade kunnat få en klar deklaration från statsrådets sida om hur hon såg på utvecklingen i grundskolan. Det finns nämligen utan tvivel i den utvecklingen en del inslag som gör att man kan vara orolig för hur den här förstärkningsresursen kommer att hanteras i gymnasieskolan. Nu har vi inte fått något svar över huvud taget på den punkten från statsrådet Tillander, utan vi får gå hem härifrån tomhänta. Men jag utgår ifrån att vi i denna kammare får återkomma till diskussioner kring förstärkningsresursen, framför allt i gymnasieskolan men också i grundskolan. Jag har, som jag sade inledningsvis, den bestämda uppfattningen att skolstyrelserna lokalt har ansvar för detta. Men vi får inte från de centrala organens sida låta utvecklingen löpa helt fritt, om vi ser att den står i strid med riksdagsbesluten. Det synsättet, Ulla Tillander, har verkligen förankringi de propositioner som har framlagts och de riksdagsuttalanden som har gjorts tidigare. Jag tycker att det är skada att inte fru Tillander orkar leva upp till de formuleringar som hon själv har satt på pränt i interpellationssvaret. Där fanns det en del antydningar till ett agerande i rätt riktning. Jag beklagar att hon inte här i debatten har kunnat bekräfta den saken.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att genom överläggningar med berörda eller i sista hand lagstiftning medverka till att de hinder som uppställs mot anordnande av yrkesintroduktion undanröjs. Sten Svensson har också frågat mig vilka åtgärder som övervägs i ett längre perspektiv för att skapa en effektiv yrkesutbildning inom industrin och i hantverksyrken i nära anslutning till det praktiska arbetslivet. Yrkesintroduktionen förläggs till företag eller institutioner utanför skolan. Den anordnas efter överenskommelse mellan skolan och det företag eller den institution som tar emot eleven och skall svara för elevens handledning. Försöksverksamheten med yrkesintroduktion har nu pågått i närmare ett och ett halvt år. Såsom brukar vara fallet med en ny verksamhet har det beträffande yrkesintroduktionen i den praktiska tillämpningen uppkommit vissa problem. De problem som Sten Svensson avser är inte begränsade till yrkesintroduktionen utan förekommer även i andra fall där skolelever under en tid vistas på ett företag inom ramen för skolutbildningen. Frågor om elevernas arbetsrättsliga ställning och de fackliga organisationernas och kollektivavtalens roll har i praktiken visat sig vara svårare att hantera än vad ungdomspropositionen utgick från. I den proposition om ny anställningsskyddslag som nyligen har lämnats till riksdagen har chefen för arbetsmarknadsdepartementet berört frågor av detta slag och anmält sin avsikt att ta initiativ till överläggningar med berörda parter. Jag utgår från att dessa överläggningar inom kort kommer att leda fram till en tillfredsställande lösning. Vad gäller Sten Svenssons andra fråga — om åtgärder i ett längre perspektiv för en effektiv yrkesutbildning — får jag i första hand hänvisa till de förslag som nyss lagts fram av gymnasieutredningen i betänkandet En reformerad gymnasieskola . Betänkandet kommer nu att beredas i vanlig ordning, Kopplingen mellan skola och arbetsliv har varit en av huvudfrågorna för utredningens arbete och förslag. Jag vill dock här passa på tillfället att erinra om vad som redan gjorts för att skapa en effektivare yrkesutbildning inom industri och hantverk i samverkan med det praktiska arbetslivet. Hittills har flertalet elever fått sin yrkesutbildning i skolinstitutioner. Riksdagen beslöt 1980 om bättre ekonomiska villkor för inbyggd utbildning inom bl.a. industri och hantverk. Avsikten var att ge fler elever en viss del av utbildningen ute på företag. De kan härigenom få en bredare utbildning och en ökad arbetslivserfarenhet. Genom att ha sin Nr 50 utbildning förlagd till ett eller flera företag eller institutioner får eleven en Fredagen den inblick i förhållanden inom arbetslivet och får också ökade möjligheter att 11 december 1981 meritera sig för en anställning efter genomgången utbildning. Gymnasieskolan kan då —- utöver att den ger yrkesutbildning — också underlätta övergången Om yrkesintromellan skola och arbetsliv. duktionsutbild Ett annat exempel på en yrkesutbildning i kontakt med det praktiska ningen arbetslivet är den nya gymnasiala lärlingsutbildningen. Denna startade som försöksverksamhet läsåret 1980/81. Lärlingsutbildningens individuella utformning gör att den bör kunna bli ett värdefullt komplement till andra utbildningar i gymnasieskolan. Jag vill också peka på möjligheten till geografisk spridning av utbildningsplatserna och på att intagning kan ske vid olika tidpunkter på året. Jag vill också till slut anmäla att jag erfarit att skolöverstyrelsen förbereder en skrivelse med olika förslag som syftar till bl.a. en effektivare yrkesutbildning. Förslagen kommer att beredas inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tillander för svaret på min interpellation. Det är otvivelaktigt på det sättet att genomförandet av ungdomspropositionens förslag har försvårats av bl.a. politiska skäl. Det är ju ingen hemlighet att man från socialdemokratiskt håll och visst fackligt håll har ställt sig skeptisk till förslaget som sådant. Jag har i interpellationen påpekat vilka problem som uppstått beträffande introduktionsutbildningen. De är främst hänförliga till hantverksbetonade yrken, men kan också gälla inom industrin. Från skilda håll har, sedan beslutet fattades av riksdagen, rapporterats fall där fackorganisationer har satt sig på tvären. Även när det gäller att åstadkomma olika former av provanställningar har facket satt käppar i hjulet. Men bakom fackens agerande kan man skymta socialdemokratiska politiker som försöker motarbeta den borgerliga riksdagsmajoritetens beslut. Inom exempelvis frisöryrket finns en särskild lärlingsutbildning som omfattar flera år. Med hänvisning till detta har Frisöranställdas förbund motsatt sig att det ordnas med yrkesintroduktion på vissa arbetsplatser. I ett fall, och det gäller min egen valkrets, har en frisörmästare — som i god tro antagit sökande som anvisats av myndigheterna — krävts på skadestånd på 54 000 kr. Exemplet gäller två kvinnliga elever som började sin utbildning den 7 januari 1980. Samma dag lämnade arbetsgivaren meddelande till fackorganisationen om det nya anställningsförhållandet. Först den 17 februari meddelade man att man ville återkomma med förhandlingar från fackets sida i frågan, men det dröjde hela sju månader, innan man tog den kontakten och angav sina skadeståndskrav. Sedan dess har frisörmästaren lyckats förhandla ned skadeståndet till 30 000 kr. Och det håller han nu på att betala av, med 2 000 kr. i månaden; annars går företaget omkull. Sedermera har kommunen tagit upp frågan om att svara för skadeståndskostnaderna, 2 eftersom man ansåg att detta var ren gymnasieutbildning — och inte något anställningsförhållande. Under behandlingen i skolstyrelsen uppstod politisk strid. Och naturligtvis var det socialdemokraterna som protesterade. Liknande exempel rapporteras från andra kommuner. Även där har kommunerna förklarat sig beredda att bestrida kostnaderna sedan resp. företagare har förlorat tvisten med fackorganisationerna. I ett annat fall har ett företag tvingats — också efter ett utslag i arbetsdomstolen — betala ut full lön åt en skolpliktig elev som hade s.k. anpassad studiegång. Som jag påpekar i min interpellation har allt det här skapat en negativ publicitet kring en utbildningsform som från många synpunkter är värd all uppmuntran. Företagarna blir naturligtvis återhållsamma med att ställa utbildningsplatser till förfogande. Företagarna väljer det säkra före det osäkra, och i det här fallet blir det att avstå från att ta emot elever. Frisörmästaren som jag tidigare berättat om säger så här i en kommentar: ”Aldrig mer vågar jag ta en risk som denna. Och jag lär nog inte vara ensam bland småföretagarna om den inställningen, när facket agerar så här.” Alltså: En god sak skadas — och det går ut över en grupp ungdomar som så väl behöver introduktion och praktik i arbetslivet. Det är både felaktigt och orimligt att företag och kommuner skall tvingas betala dryga skadestånd därför att fackorganisationerna — förmodligen av politiska skäl — satt sig på tvären. Svenska kommunförbundet, som ju uppmärksammat det här förhållandet genom att förbundet följt utvecklingen sedan riksdagsbeslutet, har nyss skrivit till regeringen. Förbundet anför i brevet, daterat den 28 oktober i år, bl.a. följande: ”Det är uppenbart att detta påtagligt försämrar möjligheterna att på arbetsplatser placera elever som skall fullgöra anpassad studiegång i grundskola. Samma gäller yrkesintroduktion på det gymnasiala stadiet. Även beträffande praktikinslag i vissa linjer inom gymnasieskolan kan problem uppkomma. Oklarhet beträffande ansvarsfördelningen, såväl arbetsrättsligt som skadeståndsrättsligt, mellan skola och arbetsplats är särskilt besvärande i en situation där ungdomsarbetslösheten utgör ett mycket allvarligt problem. Fattade riksdagsbeslut innebär att stora krav riktas mot kommunerna i egenskap av huvudmän för skolan beträffande medverkan i lösandet av ungdomens sysselsättningsproblem. Kommunförbundet vill därför fästa regeringens uppmärksamhet på behovet av att sådana åtgärder vidtas som ger faktiska möjligheter att placera skolelever på arbetsplatser i den utsträckning och under de förutsättningar som följer av de skolpolitiska besluten.” Det har krävts från allt fler håll att regeringen skall ta konkreta initiativ till att underlätta att utbildningen kan ordnas enligt riksdagens intentioner. Det finns, som sagt, ett riksdagsbeslut som man kan luta sig emot. Det är regeringen som skall regera — inte facket! Om regeringen fortsätter att tveka, Nr 50 blir det synd om många ungdomar — i synnerhet under vinterhalvåret. Fredagen den Det är naturligtvis positivt att — som framhålls i interpellationssvaret — 11 december 1981 arbetsmarknadsministern har för avsikt att ta initiativ till överläggningar i frågan med arbetsmarknadens parter. Jag tycker emellertid att det är Om yrkesintroangeläget att skolministern, som ansvarigt statsråd för ungdomspropositio — duktionsutbildnens genomförande, själv bör uttrycka en klar och entydig uppfattning i frågan. Jag vill erinra om att moderata samlingspartiet i sitt för en tid sedan presenterade handlingsprogram mot ungdomsarbetslösheten efterlyste initiativ från främst skolministern. Vad som händer beträffande yrkesintroduktionen bör göra det än mer angeläget för just skolministern att snarast sätta sig ned med berörda parter för att undanröja de hinder som i dag föreligger för ungdomen att få chansen till yrkesintroduktion. Får jag därför fråga skolministern, om statsrådet kan tänka sig den möjligheten att snarast förvissa sig om att det går att genom överenskommelser med berörda parter undanröja de hinder som ligger i vägen för yrkesintroduktionen. Om det visar sig att denna väg inte inom rimlig tid är framkomlig, är statsrådet Tillander då villig att initiera lämpliga lagstiftningsåtgärder? Herr talman! Jag har i min interpellation även tagit upp frågan om åtgärder i ett längre perspektiv för en effektivare yrkesutbildning. Jag har också begärt skolministerns syn på de förslag om en förbättrad lärlingsutbildning som SHIO — Sveriges hantverksoch industriorganisation — och industriverket nyligen har fört fram. Skolministern nöjer sig med att hänvisa till gymnasieutredningen och till att skolöverstyrelsen kan väntas komma med vissa förslag. I övrigt är det ett mycket allmänt hållet och opreciserat svar. Inom flera sektorer av näringslivet har 1970-talet kännetecknats av en begränsad tillgång på utbildad arbetskraft. Inte minst gäller detta livsmedelsindustrin, där bristen på yrkesutbildad arbetskraft varit mycket påtaglig och av många företag angetts som det väsentligaste hindret för en ökning av produktionsvolymen, liksom för en angelägen breddning av förädlingsverksamheten. En svag och otillräcklig ungdomsrekrytering har accentuerat bristen på yrkesutbildad arbetskraft och en ogynnsam åldersfördelning inom vissa arbetstagarkategorier. Den ogynnsamma åldersstrukturen är också vanlig i många hantverksyrken. Även på arbetsledarsidan gör sig detta förhållande gällande. Tillgänglig åldersstatistik visar t.ex. att över 20 26 av produktionspersonalen i bagerioch konditoribranschen, kvarnindustrin och fiskkonservindustrin är 60 år eller äldre. Att utbilda lärlingar i företagen är förvisso ingen ny företeelse. Tvärtom har det systemet att bereda ungdomar arbete och samtidigt klara rekryteringen till vissa yrken och branscher mycket gamla traditioner, inte minst inom hantverksyrkena. Men efter hand har lärlingssystemet ändrat karaktär 229 —och det av olika skäl. Gamla genuina hantverksyrken har trängts tillbaka av massproducerande enheter. Yrkesutbildningen i samhällets regi har utvecklats och differentierats. Och på senare år har nya lagar inom arbetsrätten, bl.a. dens.k. trygghetslagstiftningen, de facto utgjort en viss broms när det gäller nyrekrytering och internutbildning av ungdomar. Visst är det en del yrken som har det direkta lärlingssystemet kvar. Och industrin har i många fall egen ungdomsutbildning i form av verkstadsskolor, företagsskolor etc. Men totalt sett har förekomsten av lärlingsutbildning inom företagen och enskilda småföretagares och hantverkares ram minskat, samtidigt som ungdomsarbetslösheten utgör ett mycket svårbemästrat problem. Vad jag åsyftar med mina frågor till statsrådet, det är att vi måste återuppliva det gamla lärlingssystemet i modern form, anpassat till nutidens förutsättningar. I takt med att slitoch slängmentaliteten är på tillbakagång, borde det finnas förutsättningar för en renässans för typiska hantverksyrken som skomakare och möbelrenoverare. Konsumenternas kvalitetsmedvetande har ökat. Man renoverar hellre än köper sämre nytillverkat, i det fallet ofta importerat. I den statliga hantverksutredningen har nyligen begärts kraftfulla åtgärder för att de hotade traditionella hantverksyrkena skall kunna räddas. Industriverket anser att den gymnasiala lärlingsutbildningen skall få samma ställning som inbyggd utbildning, dvs. betraktas som ett elevförhållande. SHIO har föreslagit — som jag också påpekar i min interpellation — en särskild hantverkslinje i gymnasieskolan, öppen för de yrken som är för små för att ge underlag till en egen linje eller specialkurs ens i de stora kommunerna. Skolan skulle då enligt SHIO:s mening få ett klart huvudansvar för utbildningen. Den praktiska/arbetstekniska utbildningen kan i så fall förläggas till verkstäder hos olika hantverksmästare och andra företag. Jag anser för min del att SHIO:s förslag verkligen skall prövas i praktiken. Vad anser skolministern? I exempelvis Österrike har man i dag ett välutvecklat lärlingssystem. Detta har i sin tur inneburit att man har lyckats bemästra ungdomsarbetslöshetsproblemen bättre än här. Har skolministern studerat detta? I så fall, vilka slutsatser drar statsrådet för Sveriges del? Det är i vårt land utomordentligt angeläget att grundoch vidareutbildningen för hantverksyrkena förbättras. Enligt Industriverkets utredning bör målet vara att utbildningen i hantverksyrken blir minst treårig, med det sista året förlagt till företag genom s.k. inbyggd utbildning. Lärlingsutbildningen internt hos de etablerade yrkesutövarna — vilket inte minst har stor regionalpolitisk betydelse i sysselsättningssvaga kommuner — förutsätter emellertid stöd från samhället, framhåller de berörda branschorganisationerna, t.ex. på samma nivå som till de studerande i gymnasieskolan. Varför inte? Det kravet förefaller rimligt. Det blir ju säkert inte dyrare för samhället, om man tar hänsyn till de problem ungdomsarbetslösheten som sådan medför. Ett nytänkande inom området lärlingsutbildning är alltså i hög grad på sin plats i dag. De exempel som finns på andra håll —t.ex. i Österrike, som jag nämnde — manar till efterföljd. Med andra ord måste vi nu i vårt land ta krafttag på det här området, för att säkra framtiden för många hantverksyrken och återge framtidstron hos dem som valt att satsa på en sådan yrkesverksamhet. Jag vill därför till sist, herr talman, fråga statsrådet, om regeringen delar Industriverkets bedömning i den nyssnämnda utredningen. I så fall, är regeringen beredd att snabbt redovisa förslag av den innebörden som SHIO har fört fram, dvs. att införa en hantverkslinje i gymnasieskolan? Det är uppenbart att, som SHIO också har påpekat i en särskild skrivelse till regeringen i denna fråga, de behövliga arbetstillfällena måste skapas på den ordinarie arbetsmarknaden, om effektena skall bli bestående.

Herr talman! Egentligen för inte Sten Svensson fram några nyheter. Det som Sten Svensson tar upp är sådant som vi har diskuterat i många sammanhang när vi har sett på gymnasieskolans utformning. Och den här problematiken fanns med redan i ungdomspropositonen. Annars kan man säga att Sten Svenssons uppfattning ligger i linje med den som regeringen företräder. Den grundläggande intentionen i regeringens ställningstagande är att arbetslivet och näringslivet kan betraktas som en stor utbildningsresurs, som måste utnyttjas och tillvaratas. Målet är alltså ganska klart utsagt, nämligen att få till stånd en samverkan mellan skolan och alla de branscher och företag som förhoppningsvis förr eller senare skall börja ropa efter välutbildad arbetskraft. Vad ligger då närmare till hands än att i detta näringsliv utbilda den arbetskraft som företagen och samhället behöver? Här föreligger en naturlig återknytning, en god cirkel, i vilken ingår såväl samhället som den enskilde och företaget genom skolan, eleven-arbetstagaren resp. arbetsgivaren. Alla har vinster att hämta hem, och de kan därför kanske också förväntas vara villiga att i motsvarande grad investera i samarbetsvilja och beredvillighet och att gå de andra parterna till mötes i kunnande och erfarenhet. Det är inte alltid man i samhället i dag träffar på en så fin poäng, där samverkan ger ömsesidigt utbyte. Den här tanken bör förhoppningsvis kunna utvecklas och bli av grundläggande värde när det gäller att leva upp till det blandekonomiska ideal som flertalet i vårt land förespråkar. Insikten om vad det samhällsidealet fordrar och insikten om vad egenintresset kräver från alla håll bör vara ganska goda drivkrafter för att man skall komma överens. Och omvänt: den som sätter käppar i hjulet och försvårar förverkligandet av denna i bästa mening blandekonomiska tillämpning, den skadar inte bara sig själv utan också samhällsformen som sådan, vars konsekvenser man i så fall desavouerar. När målsättningen i princip är så klar som regeringens ståndpunkt i det här fallet ger vid handen, har man råd att vara generös i andra, mindre väsentliga, avseenden. Det gäller vägen till det mål som man försöker uppnå och den konkreta utformningen av det. Eftersom målsättningen är samförstånd, anser vi att en doktrinär och stelbent inställning är förkastlig. Vi tycker att samtal, där allmänintresset är det gemensamma grundvärdet, är den mest framkomliga vägen och ger det mest hållbara resultatet. Detta allmänintresse är i verkligheten så värdefullt, att den rörliga och flexibla inställning som det kräver är ett billigt pris, som parterna måste betala. De här frågorna har jag tagit upp i den syoproposition som nu har behandlats i riksdagen, och i proposition 71 har också arbetsmarknadsministern tagit upp denna problematik. Han föreslår där att en arbetsgrupp skall tillsättas och att SAF och LO skall inbjudas att delta i överläggningarna. I gruppen skall också ingå företrädare för skolöverstyrelsen, arbetsmarknadstyrelsen och naturligtvis också för utbildningsoch arbetsmarknadsdepartementen. I propositionen sägs vidare att om överläggningarna inte skulle leda till något resultat, återstår inte någon annan lösning än att genom lagstiftning lägga grunden för statsmakternas utbildningsoch arbetsmarknadspolitiska strävanden i fråga om dessa ungdomsgrupper. Självfallet hoppas man att överläggningarna kommer att leda till resultat. Den som till äventyrs söker konfrontation och profilering har naturligtvis en möjlighet här, men jag tror att man i så fall gör en vinst som är lätt fången, men också lätt förgången. Om emellertid någon part möjligen inte skulle inse värdet av ett samförstånd, som rent samhällsekonomiskt och samhällspsykologiskt ger stor avkastning, kan man enligt min mening i sista hand tänka siglagstiftning, eftersom värdet av det som det här är fråga om är så pass stort att man, som jag redan har framhållit, måste nå målet.
Herr talman! Jag tackar skolministern för dessa kompletterande synpunkter, även om anförandet i sig inte innehöll några konkreta och rejäla besked på de preciserade frågor jag ställde. Statsrådet Tillander säger att jag inte har kommit med några nyheter. Jag vill då peka på att jag har ställt ett antal frågor för att klara ut hur man på bästa sätt skall förverkliga de beslut som redan är fattade. Från moderata samlingspartiets sida kommer vi självfallet att väcka nya förslag. Vi kommer att väcka förslag på det här området under den allmänna motionstiden. Därför är det inte rätta tillfället att i dag diskutera detta, utan avsikten var att klara ut vad man skall göra för att rätta till det som uppenbarligen har gått snett i fråga om att förverkliga förslagen i ungdomspropositionen, och då i första hand det som gäller yrkesintroduktionen. Det är bra i sig att statsrådet betonar samförstånd, men det har varit klent med samförstånd från dem som motarbetat den här propositionen. Jag tar emellertid fasta på att statsrådet Tillander säger att det kan bli lagstiftning. Men min fråga är: Hur länge skall man vänta på överläggningar. Statsrådet Tillanders företrädare, skolministern Mogård, tog också initiativ till nya överläggningar med parterna längre tillbaka. Nu skall det bli nya överläggningar, och tiden rinner undan. Hur länge skall vi vänta innan man inser att man kanske inte kan komma fram på den vägen och då Nr 50 överväga lagstiftning? Fredagen den Nu säger också fru Tillander att arbetsmarknadsministern tagit upp dettai 11 december 1981 den nya propositionen nr 71 om ny anställningsskyddslag. Jag har noga läst igenom det förslaget, men jag tycker att arbetsmarknadsministern har missat Om yrkesintroett väsentligt tillfälle att i denna nya lag precisera att elever i utbildning inte duktionsutbildskall betraktas som anställda. Det hade varit möjligt att begagna sig av detta ningen tillfälle att klara upp den saken. Nu har vi från moderata samlingspartiets sida i en partimotion väckt förslag av den här innebörden, varför det blir tillfälle för riksdagen att klara upp detta. Men det kan även i andra arbetsrättsliga sammanhang uppstå komplikationer med elever, vilka som ett led i utbildningen under en tid vistas på en arbetsplats. I princip bör sådana elever enligt vår uppfattning inte betraktas som arbetstagare. Därför har vi i samma motion föreslagit att regeringen skall föranstalta om en allmän genomgång av elevers arbetsrättsliga ställning och därefter lägga fram generella förslag i enlighet med de riktlinjer som vi angivit i den här motionen. Vi får naturligtvis anledning att återkomma till detta i riksdagen, när detta lagförslag skall behandlas. Men jag skulle redan nu vilja fråga statsrådet Tillander om hon skulle kunna tänka sig att medverka till att det blev en sådan översyn om man inte har någon framgång i överläggningarna med parterna på arbetsmarknaden. Sedan vill jag också efterlysa svar på den konkreta fråga jag ställde om det förslag som SHIO har redovisat i skrivelse till regeringen. Är regeringen beredd att säga ja eller nej till SHIO:s förslag? Hur ser regeringen på de bedömningar som industriverket gjort i sin utredning om behovet av att ta krafttag på detta område för att säkra framtiden för många hantverksyrken?

Herr talman! Ett par korta noteringar! Vi måste först och främst göra klart för oss att yrkesintroduktion inte är någon utbildningsform. Den är ett slags inskolning i arbetslivet. Naturligtvis kan en sådan inskolning också behövas. Men vi socialdemokrater var liksom alla fackliga organisationer —lärarorganisationerna och elevorganisationerna — mycket kritiska mot den form som den borgerliga riksdagsmajoriteten drev igenom för sådan här inskolning för ett och ett halvt år sedan. I dag talar skolministern om samförstånd i dessa frågor. Det var inte mycket till samförstånd den gången. Vad det handlade om då var att man körde över arbetsmarknadsorganisationerna. Man tog ingen notis om vad dessa sade. På varenda punkt där vi från den socialdemokratiska sidan opponerade i riksdagen, så lyssnade man heller över huvud taget inte. Det var bara att med sin enda rösts majoritet köra över oss. Erfarenheterna av yrkesintroduktionen har visat att vår kritik var berättigad, och för ungdomarnas del säger jag tyvärr. Det finns nämligen ingen illvilja hos oss när det gäller att på ungdomarnas bekostnad uppnå =» politiska mål. Jag hade varit glad om jag i dag hade sluppit att säga att vår kritik besannats. Nu tycks även regeringen ha insett detta. I svaret sägs det: ”Frågor om elevernas arbetsrättsliga ställning och de fackliga organisationernas och kollektivavtalens roll har i praktiken visat sig vara svårare att hantera än vad ungdomspropositionen utgick från.” Vi tackar för det erkännandet av vår kritik, även om det kommer för sent. Vad vi ville när beslutet togs var just att de här förhållandena skulle klaras upp innan verksamheten sattes i gång. Vi socialdemokrater är mycket starkt engagerade i de frågor som gäller ungdomarnas yrkesutbildning, inskolning på arbetsplatserna och övergång till arbetslivet över huvud taget. Vi vill slå vakt om en yrkesutbildning som har ordentlig kvalitet. Den yrkesutbildningen får gärna vara förlagd till arbetsplatserna — det är positivt på många sätt. Men även då är det helt avgörande att kvaliteten kan garanteras. Också frågorna om inskolning på arbetsplatsen måste man ta tag i. Vi socialdemokrater har tillsammans med SSU och LO utarbetat ett förslag till en vettigare inskolning på arbetsplatsen än den som yrkesintroduktionen utgör. Regeringen har varit väldigt passiv i de här frågorna om ungdomarnas övergång till arbetslivet. I det läget har många kommuner fått lov att ta sitt ansvar och i sina mycket hårt åtstramade budgetar ändå satsa pengar på detta. Det har inte minst våra partivänner medverkat till. Men dessa många kommunala satsningar på att göra yrkesintroduktionen bättre innebär också en mycket stark kritik av regeringen. Arbetslösheten för ungdomar och alla problem som är förknippade med den är så stora att vi nog behöver det samförstånd som Ulla Tillander talar om. Men det skall inte bara vara sådant samförstånd att Ulla Tillander skall ha rätt att kritisera fackliga organisationer när de försöker värna om ungdomarnas rätt till en kvalitativt vettig verksamhet på arbetsplatserna, utan regeringen får också vara så god och lyssna på dem som kritiserar.

Herr talman! SHIO:s framställning är faktiskt under beredning. Den har överlämnats till skolöverstyrelsen, och vi kommer så småningom att få ett förslag därifrån, som sedan behandlas i vanlig ordning. Lärlingsutbildningen är naturligtvis någonting som verkligen är värt att satsa på. Tyvärr är det en utbildning som glömdes bort under en lång period, omkring 15 år. Nu inser man återigen värdet av den utbildningen. Men utbildningen i sin nya form har ju inte varit i gång mer än ett och ett halvt år, och försöksverksamheten är tänkt att vara treårig. Ännu har ingen hunnit att gå igenom den tvååriga utbildningen. De här frågorna kommer vi att ta upp i budgetpropositionen. Det finns glädjande nog ett intresse för lärlingsutbildningen. Vissa kommuner har ansökt om fler platser. Och det relativt svaga intresset för lärlingsutbildning rent generellt kan delvis förklaras med att yrkesintroduk tionen, som startades samtidigt under hösten 1980, under samma period faktiskt har fått dubbelt så många elever som man hade beräknat. De förbättrade ekonomiska villkoren för att anordna t.ex. inbyggd utbildning har säkert haft sin betydelse för den ökning av yrkesinriktad utbildning över huvud taget som vi har kunnat notera. Och minst lika stor roll har naturligtvis också den större lokala frihet till anpassning av utbildningen haft som garanteras i den s.k. ungdomspropositionen. Som jag sade redan i svaret till Sten Svensson är vi medvetna om att det på sina håll har uppstått svårigheter på grund av alltför långtgående fackliga krav. Jag vill därför klart slå fast att avsikten med de olika utbildningsvägarna ute på företagen och dem som vi nu diskuterar är att de unga skall betraktas som anställda. De är elever, och det måste respekteras av alla parter. Detta innebär att ekonomiska och andra villkor för deras del bör vara i princip desamma som för andra gymnasieelever. Det innebär också att det inte är deras produktionsinsats som är det viktiga i deras verksamhet, utan det viktiga är vad de lär sig. Arbetsgivaren måste således utforma elevens verksamhet så, att den ger bästa möjliga utbildningseffekt, och arbetsgivaren måste ge den handledning som behövs. ö Utbildning är ju också det bästa botemedlet mot ungdomsarbetslöshet, och det är därför som vi har satsat så mycket på utbildning. Arbetsmarknaden har blivit sådan att det är mycket svårt för ungdomar att gå direkt från grundskolan till ett arbete. Av nästan alla krävs någon form av ytterligare utbildning. Det är ett faktum som vi alla måste acceptera och anpassa oss till. Den anpassningen kräver av samhället att vi medverkar till att skapa ett varierat utbud av utbildningsformer, som passar elever med olika förutsättningar. Det är just vad vi är i färd med att göra. Det krävs också att de unga accepterar att utbildningstiden blir längre än vad som var nödvändigt förr och att förvärvsinkomsterna kommer senare. Det krävs av arbetsgivarna att de ordnar utbildningsplatser på sina företag och hjälper till att ge de unga den utbildning som behövs. Det krävs av de fackliga organisationerna att de medverkar till de uppgörelser på arbetsmarknaden som behövs för att det här skall bli möjligt. Om inte alla goda krafter hjälper till, riskerar vi att ungdomsarbetslösheten blir ett växande problem och en växande plåga för oss alla. Jag kan bara understryka det som jag nämnde tidigare, att arbetsmarknadsministern har för avsikt att ta upp överläggningar med berörda parter omkring dessa frågor. Jag tror, och det är min förhoppning, att alla inser situationens allvar och kommer att lämna konstruktiva bidrag till den här diskussionen.
Herr talman! Jag vill slå fast att Ulla Tillander har bekräftat att det är en rad problem behäftade med fullföljandet av ungdomspropositionen. Men jag tycker också att man skulle visa litet mera handlingskraft och ta itu med dessa frågor, så att man verkligen snabbt — tidsfaktorn har ju väldigt stor betydelse med tanke på ungdomsarbetslöshetens omfattning just nu— kunde undanröja de problem som finns. Nu vill statsrådet närmast gömma sig bakom arbetsmarknadsministern. Jag tycker nog för min del att statsrådet själv borde ha tagit ett initiativ för en rejäl genomgång med parterna för att snabbt förvissa sig om möjligheterna att gå fram på den vägen, om det inte visar sig vara möjligt att vidta ändringar i gällande lagstiftning. Får jag, herr talman, också kommentera det andra inlägget från den tidigare skolministern. Det handlar om respekten för riksdagens beslut. Skulle jag tolka det inlägget så, att de beslut som har fattats med en eller två eller flera rösters övervikt skall betraktas på ett annorlunda sätt? Jag tycker att det var ett märkligt uttalande. Vi vet att under lotteririksdagens tid, mellan 1973 och 1976, krävdes respekt för beslut även om de hade tagits med lottens hjälp. Jag tycker att det var ett anmärkningsvärt uttalande, när man sade att vi — vilka ”vi” för resten? — blev överkörda med en rösts övervikt. Ingen utbildning — nej. Då konstaterar jag att Kommunförbundet har en helt annan uppfattning. I annat fall skulle man ju inte ha avgett denna skrivelse till regeringen som jag citerade i mitt anförande.
Herr talman! Beträffande vad yrkesintroduktion är för verksamhet kan jag rekommendera Sten Svensson att läsa innantill i propositionen, den som Britt Mogård skrev. Där fastslås det mycket klart att yrkesintroduktionen inte är någon utbildning. Det är en av de punkter där vi kritiserade propositionen. Vi menar att vad ungdomar behöver är en sorts utbildningsinskolning. Vilken minoritet var det som kördes över, frågade Sten Svensson. Naturligtvis den politiska minoriteten i riksdagen, när vi riktade berättigad kritik mot den här reformen. Jag nämnde detta i samband med att statsrådet Tillander talade om samförstånd. Det går att tala om samförstånd nu, när det är bevisat att verksamheten inte gått bra. Men innan reformen beslutades skulle det minsann inte vara något samförstånd. Sedan beslutet väl var fattat har våra lokala företrädare ute i kommunerna, i skolstyrelser osv. naturligtvis verkat i enlighet med riksdagsbeslutet. Man har på olika sätt försökt förbättra situationen för de elever som skulle komma in i yrkesintroduktionen, bl.a. genom att satsa kommunala pengar för att söka nå ökad kvalitet. Om en sak är jag överens med Sten Svensson, nämligen att det skulle behövas mer handlingskraft av regeringen. Det är många av oss som i frågorna om ungdomens arbete, utbildning och praktik har efterlyst handlingskraft hos regeringen.
Herr talman! Jag vill understryka för Sten Svensson att vi i regeringen, för Fredagen den att komma till rätta med de här problemen, har ett samarbete mellan 11 december 1981 arbetsmarknadsministern och mig. Vi på utbildningsdepartementet har tagit upp den här problematiken i syopropositionen, och arbetsmarknadsminis Om yrkesintrotern har tagit upp den i propositionen om ny anställningslag. duktionsutbild När det gäller frågan om lagstiftning vill jag säga att samförståndets väg är den bästa. Den måste vara den bästa, för det man gör frivilligt, det gör man ju bäst. Och jag är övertygad om att Sten Svensson med sin förankringi det parti han tillhör inte direkt vurmar för förbud — vad förbudet än må gälla.
Herr talman! Till detta vill jag säga att tidsfaktorn onekligen har en mycket avgörande betydelse. Man kan inte vänta alltför länge på att vissa förhandlingar skall ge resultat. Man måste faktiskt också visa litet handlingskraft själv och driva på utvecklingen, så att man når ett resultat. Jag tycker att det har brustit i det avseendet. När jag hörde Lena Hjelm-Walléns första inlägg fick jag nästan ett intryck av att hon talade för facket och menade att det var facket som var överkört. Men hon rättade sedan till detta i ett senare inlägg och förklarade att det var den socialdemokratiska riksdagsminoriteten som blev överkörd. Vad som är viktigt att slå fast är respekten för fattade riksdagsbeslut. Den som kräver andras aktning måste själv vara aktningsvärd— det gäller i mycket hög grad på det här planet. Slutligen noterar jag att avsikten med riksdagsbeslutet med anledning av ungdomspropositionen var att söka styra ungdomarna in mot sådan utbildning och introduktion som skulle leda till en framtida anställning på arbetsmarknaden. Därmed vill jag slå fast att det inte är fråga om något anställningsförhållande i det skedet, även om målet är anställning. I det skedet är det fråga om en utbildning som skall leda till att det skall bli lättare för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden och få ordinarie anställning. Däri ligger den principiellt viktiga skillnaden.
Herr talman! Jag vill till slut bara säga att det har funnits svårigheter i en hel del fall, men man får hoppas på en omprövning och på att förnuftet får verka - ”verka” med såväl e som ä. Att den här frågan är angelägen inser säkert de flesta. Den gäller ju ungdomars möjlighet att skolas in i yrkeslivet. Att det är angeläget är väl alla partier överens om.
Herr talman! Till både skolministern och Sten Svensson vill jag säga: Det går inte att i sådana här frågor köra över de parter på arbetsmarknaden som har till uppgift att se till att verksamheten fungerar på arbetsplatserna. Jag hoppas att Ulla Tillander, när hon nu talar om samförstånd, menar att det 237 skall vara ett rejält samförstånd. Det är inte fråga om att parterna på arbetsmarknaden försöker vara illvilliga och sätta sig över riksdagsbeslut, men de måste ju se till att verksamheten på arbetsplatserna fungerar.
Herr talman! Jag måste konstatera att man, när man bereder ett ärende, har att göra avvägningar mellan olika intressen och lyssna till olika synpunkter som kommer fram i beredningsarbetet. Men man kan inte tillgodose alla tänkbara inriktningar — särskilt när de står mot varandra. Vad det här gäller är att respektera i demokratisk ordning fattade beslut.

Herr talman! Mot bakgrund av ett antal utlänningsärenden som har avgjorts av invandrarverket har Allan Åkerlind frågat mig om ”den omständigheten att politiska flyktingar har en viss religiös tro skall vara ett hinder för dem att kunna betraktas som politiska flyktingar”. En utlänning som på grund av sin religiösa uppfattning riskerar förföljelse i sitt hemland får på denna grund stanna i Sverige. Detta framgår uttryckligen av utlänningslagen. Det spelar givetvis ingen som helst roll vilken religion utlänningen har. En utlännings bekännelse till viss religiös åskådning kan ibland innebära, att de uppgifter han lämnat om sin politiska uppfattning ifrågasätts. Trovärdigheten i de politiska skäl som åberopas skall emellertid bedömas med beaktande av alla omständigheter i ärendet. Att en person har en viss religiös tro innebär sålunda inte i sig något hinder mot att han betraktas som politisk flykting. Jag vill slutligen upplysa om att de fall som Allan Åkerlind nämner i sin fråga f. n. bereds i regeringskansliet. De kommer inom kort att avgöras av regeringen.

Herr talman! Statsrådet Karin Andersson säger i sitt svar: ”En utlänning som på grund av sin religiösa uppfattning riskerar förföljelse i sitt hemland får på denna grund stanna i Sverige.” Men i de fall som jag har tagit upp har invandrarverket beslutat avvisa ett sextiotal chilenare med den motiveringen att de är mormoner. Det är alltså beslut av en svensk myndighet, vilka, såvitt jag förstår, i de flesta fallen har överklagats till regeringen. Jag menar att frågan om huruvida de skall betraktas som politiska flyktingar icke har ett dugg att göra med deras religiösa uppfattning. Jag delar inte mormonernas trosuppfattning, tvärtom. Men jag har reagerat mot att invandrarverket påstått att mormonernas religiösa tro skulle vara oförenlig med en viss politisk övertygelse. Invandrarverkets påstående förnekas också helt av mormonkyrkan i Sverige, som säger att medlemmarna uppmanas att som individer engagera sig politiskt och bidra till samhällsuppbyggnaden. Officiellt har inte kyrkan tagit ställning angående det politiska läget i Chile, och medlemmarna uppmanas att stödja rättfärdiga regeringar och samhällssystem. Det är i stort sett vad mormonkyrkan säger. Självfallet har mormoner i Chile liksom i Sverige mot denna bakgrund full frihet att engagera sig och aktivt arbeta för vilken politisk uppfattning de vill. Invandrarverkets påståenden ter sig därför minst sagt egendomliga, särskilt som det inte har förebragts några som helst bevis för att verkets påståenden skulle vara riktiga. Om sådana bevis inte kan företes, kan det ifrågasättas om inte besluten står i strid med andan i lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Där sägs bl.a. att det är förbjudet att uttrycka missaktning för folkgrupp av viss trosbekännelse. ” Jag tolkar nu svaret så, att alla omständigheter givetvis måste prövas, men att det faktum att en utlänning har en viss religiös trosuppfattning inte innebär att han eller hon inte kan vara politisk flykting. Statsrådet säger i svaret att de fall som jag syftat på i frågan — som gäller ca 60 personer som nu hotas av utvisning på grund av att de är mormoner — inom kort skall avgöras av regeringen. Jag hoppas att dessa avgöranden skall grundas på verkliga skäl och inte på chilenarnas religiösa tro.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig om sjuksköterskor med nuvarande utbildning kommer att garanteras möjlighet till vidareutbildning inom kirurgisk och medicinsk sjukvård och om särskilda resurser kommer att anvisas härför. Siri Häggmark har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta avseende de grundutbildade sjuksköterskor som inte kommer att hinna fullgöra sin vidareutbildning i kirurgi och medicin inom utgången av år 1985. John Andersson har frågat om jag avser vidta åtgärder för att möjliggöra en vidareutbildning för grundutbildade sjuksköterskor. Universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen har i samråd hemställt att regeringen skall utfärda bestämmelser för en stegvis övergång till den nya studieorganisationen. Myndigheterna föreslår att vidareutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård skall avvecklas senast vid utgången av år 1985. Frågan har även behandlats av riksdagen med anledning av en motion i anslutning till innevarande års budgetproposition. Enligt riksdagens mening måste det, även när den nya studieorganisationen införts och den gamla helt avvecklats, finnas möjligheter för sjuksköterskor med tidigare grundutbildning att i någon form vidareutbilda sig i kirurgisk och medicinsk sjukvård. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att lägga fram en proposition om kommunal högskoleutbildning m.m. där jag bl.a. tar upp övergångsbestämmelser inför den nya studieorganisationen. Enligt min mening är det väsentligt att samtliga sjuksköterskor med den nuvarande grundutbildningen får möjligheter att vidareutbilda sig. Jag har redan tidigare i proposition 1978/79:197 om ny vårdutbildning i högskolan uttalat att jag förutsätter att berörda högskolemyndigheter med stöd av högskoleförordningens bestämmelser ger sjuksköterskor möjligheter att inom ramen för den nya hälsooch sjukvårdslinjen komplettera sin utbildning samt ger individuella dispenser från eljest gällande behörighetskrav. För utbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård är det dock motiverat med en särskild övergångsanordning med hänsyn till det stora antal sjuksköterskor som saknar sådan utbildning. Vidareutbildningen med denna inriktning bör anordnas t.o.m. vårterminen 1983. Jag är däremot inte beredd att förorda att utbildningen i medicin och kirurgi får anordnas efter den 1 juli 1983 i sin nuvarande utformning. Enligt min uppfattning bör utbildningsbehovet därefter kunna tillgodoses genom att motsvarigheten till de teoretiska avsnitt som nu ges i vidareutbildningen i medicin och kirurgi, i stället ges i en kompletterande utbildning om tio veckor. Jag avser att så snart propositionen är beslutad av regeringen föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att — i avvaktan på riksdagens ställningstagande — utforma en sådan utbildning. Utbildningen bör organiseras inom ramen för den nya hälsooch sjukvårdslinjen och anordnas så länge myndigheterna anser att det finns tillräckligt stort behov av en sådan kompletteringsutbildning. Jag avser att beakta behovet av medel för mina förslag i denna fråga i arbetet med budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är mycket tillfredsställande att vi har kunnat få ett besked på den här punkten. Man har känt en mycket stor oro inte minst inom elevorganisationerna över hela landet. Utbildningssituationen för sjuksköterskorna har under den senaste tiden förändrats ganska drastiskt i förhållande till tidigare. Det är klart att de som har genomgått grundutbildningen är mycket oroliga för de att de skali förlora möjligheterna att få vidareutbildning och därmed komma i ett sämre konkurrensförhållande vid ansökan till de nya utbildningarna. Därför är det mycket positivt att utbildningsministern i dag har gett besked om att man avser att under alla förhållanden tillförsäkra samtliga grundutbildade sjuksköterskor möjligheter att komplettera utbildningen, så att de får full behörighet, jämställd med de nya allmänsjuksköterskornas. Jag skulle bara vilja fråga en liten sak som komplettering. Det sägs i svaret att den kompletterande utbildningen skall omfatta tio veckor. Om jag har uppfattat rätt, hade UHÄ i sitt förslag en differens på 10-15 poäng för den här utbildningen. Men för att en utbildning skall berättiga till studiemedel i full utsträckning måste den omfatta 15 poäng, och jag tycker det är viktigt att vi får besked på den punkten. En förutsättning i det här fallet är att man i överläggningar mellan UHÄ och centrala studiestödsnämnden ser över just den frågan, så att de utbildningar det här gäller också blir studiemedelsberättigade. Enligt min mening finns det säkert möjlighet att ordna utbildningarna på många olika sätt. Bl. a. borde det inte alltid vara nödvändigt att de bedrivs i helfart. Det sades också från UHÄ att man funderade på att gå in för den modell man har haft för modifierad distansutbildning när det gäller vårdlärarutbildningar. Jag tror emellertid att detta kan möta vissa svårigheter, eftersom arbetssituationen i vad gäller arbetstiderna inte är densamma för vårdlärarna som för dem som är ute i arbete på klinikerna, där man har oregelbunden arbetstid och därmed svårare att jämsides med arbetet bedriva studier. Därför tror jag att man i det här avseendet måste göra särskilda överväganden. Däremot är det väldigt positivt, om man försöker nå så långt ut som möjligt genom att lägga upp utbildningen i olika avsnitt. Många av dem som berörs har nämligen en familjesituation som gör att de har svårt att bedriva heltidsstudier.

Herr talman! Jag skall inte föregripa utbildningsministerns svar på Ing-Marie Hanssons fråga och gå närmare in på just det problemet — jag vill nämligen ställa samma fråga — utan jag avvaktar utbildningsministerns svar sedan jag är klar med mitt anförande. Även jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag håller med Ing-Marie Hansson om att det var tillfredsställande. Det var Gullan Lindblad och jag som väckte motionen i den här frågan under den allmänna motionstiden, och det var vår avsikt att fästa riksdagens uppmärksamhet på just det här problemet. Vi visste att ett beredningsarbete pågick inom utbildningsdepartementet, men vi bedömde frågan som så viktig och ansåg att den var av sådan dignitet att vi ville göra riksdagen uppmärksam på dess omfattning, och vi hemställde i motionen om en utredning. Det som då föranledde vår motion var dock en stilla vindil i jämförelse med den storm, för att inte säga orkan, som under de senaste månaderna har blåst upp kring den här frågan. Jag förstår också de studerande och deras oro. Riksdagen avslog visserligen vår motion, men jag noterar att utbildningsministern anknyter till utbildningsutskottets skrivning i sitt svar i dag, när han säger att sjuksköterskor med tidigare grundutbildning måste få möjligheter att i någon form vidareutbilda sig i kirurgisk och medicinsk sjukvård. Jag hoppas och utgår ifrån att frågan går att lösa på det sätt utbildningsministern har anfört. Det är nämligen viktigt att vi inom den svenska hälsooch sjukvården inte får ett A och ett B-lag — det är väl alla överens om. Efter att i35 år ha varit verksam inom hälsooch sjukvården vet jag vilka krav som ställs. Vi vill att sjukvården skall fungera. Vi vill alla ha ett adekvat omhändertagande när något drabbar oss.

Herr talman! Jag vill i likhet med de andra två frågeställarna tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är ju inte alla gånger man får ett efter mitt tycke så positivt svar på framställd fråga. Det som är mest positivt är att utbildningsministern säger att det väsentliga är att samtliga sjuksköterskor med nuvarande grundutbildning skall få möjlighet att vidareutbilda sig. Då dyker det upp två små frågor, som jag skulle vilja ställa. Enligt vad socialstyrelsen beräknar finns det i dag ca 17 000 grundutbildade sjuksköterskor. Man säger att med dagens takt får ungefär 1200 sjuksköterskor om året möjlighet att skaffa'sig denna vidareutbildning. Med den takten hinner ju inte alla skaffa sig denna utbildning före 1985. Nu framgår det inte riktigt av svaret att denna kompletterande utbildning efter 1983 skall avslutas 1985. Skall den fortsätta så att alla grundutbildade får denna kompletterande utbildning? Min andra fråga gäller den kompletterande utbildningen på tio veckor. Den som är lekman på detta område måste ställa frågan om denna kompletterande utbildning på tio veckor kommer att vara till fyllest. Eller kommer man även efter denna utbildning att ha sjuksköterskor som är missnöjda med sin utbildning och som anser att de behöver lära sig mera? Men i övrigt vill jag än en gång tacka för det positiva svaret.
Herr talman! Det är riktigt att det stormat en del kring denna fråga. Det gör det ju ibland när ett ärende är under beredning. Jag är glad för att alla tre frågeställare nu sagt att stormen kan stillas — vinden har mojnat. John Andersson undrar om tio veckor är till fyllest. Ja, det tror jag att det är, om studierna bedrivs på heltid. Om man, som Ing-Marie Hansson ifrågasätter, skulle bedriva studierna med halvfart får man naturligtvis fördubbla tiden. Jag anser självfallet att dessa studier skall vara studiemedelsberättigade. IT övrigt kommer ytterligare detaljer om utbildningen i den proposition som kommer att läggas fram i januari månad.
Herr talman! Jag vill tacka igen. Det var väldigt klarläggande när utbildningsministern sade att han självfallet förutsätter att dessa kurser skall vara studiemedelsberättigade. Jag antar att det innebär att man endera ser över utbildningstidens längd eller tar initiativ till överläggningar mellan centrala studiestödsnämnden och UHÄ, så att denna fråga klarläggs. Tack!
Herr talman! Jag får också tacka utbildningsministern för det här sista klarläggandet. Jag har känt oro på den här punkten ganska länge. Jag hoppas att denna fråga nu skall få sin fullvärdiga lösning med vad utbildningsministern här sagt och med den proposition som kommer i januari. Detta är, som jag sade tidigare, oerhört viktigt. De som nu påbörjat sin grundutbildning har faktiskt gått in i denna med förutsättningen att de skall bli färdigutbildade.
Herr talman! Jag måste återkomma till den andra frågan som jag ställde. I dag finns det ungefär 17 000 grundutbildade, och med dagens takt, 1 200 om året, kommer man inte så värst långt till 1985, Enligt svaret skall den kompletterande utbildningen anordnas t.o.m. vårterminen 1983. Skall den upphöra då, så att inte alla grundutbildade sjuksköterskor kommer att få denna kompletterande utbildning? Jag tycker att det är en ganska väsentlig sak i detta sammanhang.
Herr talman! Om jag skall sammanfatta mitt svar, så kan jag upprepa att samtliga sjuksköterskor med den nuvarande grundutbildningen får möjligheter att vidareutbilda sig.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att fler ungdomar skall beredas tillträde till högskolan. Universitetsoch högskoleämbetet har i sin anslagsframställning för nästa budgetår lagt fram förslag om ökad kapacitet i högskolan för att bereda de stora ungdomskullarna under 1980-talet större möjligheter till högskoleutbildning. Förslaget innebör en ökning av planeringsramarna för bl.a. den tekniska utbildningen, däribland datautbildningen. Jag delar UHÄ:s uppfattning att det är angeläget att högskolan har beredskap att möta de stora ungdomskullarna under 80-talet och avser att återkomma till detta i budgetpropositionen. I sammanhanget vill jag erinra om att riksdagen senast i våras efter förslag av regeringen fattade beslut om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning. Dessa kommer att tillämpas första gången vid antagningen inför höstterminen 1982 och innebär att det blir lättare för ungdomar att komma in på utbildningslinjer i högskolan, eftersom arbetslivserfarenhet inte kommer att tillgodoräknas sökande i samma utsträckning som tidigare.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som ju i det stora hela är mycket tillfredsställande. De som är födda under mitten av 60-talet och den senare halvan av 60-talet är de största årskullarna på lång tid. De möts också av en ovanligt kärv arbetsmarknad och har troligen betydligt mindre anledning än den generation som utbildningsministern och jag tillhör att sjunga om den ljusnande framtid. Men samtidigt är vi troligen överens om att vårt lands framtid och möjligheter att hävda sig i en hård konkurrens ligger i de möjligheter vi har att upprätthålla en hög utbildningsnivå och ett avancerat kunnande, inte minst inom den högre forskningen och på tekniksektorn. Ingenjörsvetenskapsakademien har uttryckt oro för ”brain drain” — att utbildade forskare och begåvade ungdomar försvinner från vårt land till andra länder, som erbjuder bättre möjligheter för folk med sådan utbildning. De utredningar som har gjorts om forskningen och forskningens meritvärde har också uttryckt oro för möjligheterna att rekrytera dem som vi bäst behöver till de viktigaste bitarna på det här området. Utredningarna framlägger dess bättre också realistiska förslag. Jag vill fråga om dessa utredningar kommer att föranleda regeringsförslag under våren. Utbildningsministern talar om ökade ramar för intagningen i högskolan. Men går det inte också att göra mycket inom de ramar som finns? Garantin 30 20 direktintagna från gymnasieskolan är visserligen positiv, men är utbildningsministern beredd att gå vidare på den vägen? Är det inte dags att slopa tillgodoräknande av arbetslivserfarenheten utom i den mån den verkligen har betydelse för den sökta utbildningen? Den höga frekvensen av studieavbrott och outnyttjade platser — beror inte den på stelheten i systemet? När det gäller olikheter i examinationsfrekvens mellan resursmässigt likvärdiga institutioner i samma ämne vill jag fråga om man har ögonen på dessa olikheter och ser om det går att få samma höga effektivitet på alla studieorter. Och är det alldeles nödvändigt att använda högskolans resurser till kurser som samtidigt ges i studieförbundens regi? Jag tycker att det borde finnas mycket att göra. Det sägs dessutom att själva intagningskarusellen när det gäller högskolan kostar så mycket att resurserna skulle räcka till 10 000 årsplatser. Går det inte att rationalisera systemet och göra det smidigare?
Herr talman! Det var ovanligt många frågor att besvara på två minuter. Många av dessa punkter kommer jag att kommentera i budgetpropositionen i januari. Huvudfrågan, den ursprungliga frågan, gällde antagningskapaciteten, och i denna förtroliga krets kan jag väl avslöja att det kommer att bli en ökning av antalet platser i högskolan i januari. Jag vill också säga att riksdagen har fattat beslut som innebär att man gett ungdomarna ökad prioritet. Min egen uppfattning är att när ungdomskullarna ökar måste utbildningen försöka följa med. Det innebär att antalet platser bör öka. Det innebär naturligtvis också att de äldre studerande i någon mån får stå tillbaka. Dock bör man inte avskaffa systemet med arbetslivserfarenhet. Det har gett en välbehövlig breddning åt antagningen till högskolan.
Herr talman! Jag förstår att min fråga kunde uppfattas som om den gällde själva antagningskapaciteten. Den gällde dock egentligen hur fler ungdomar skulle kunna beredas tillträde till högskolan. Därav kommer följdfrågorna om hur man inom det nuvarande systemet skall kunna se till att just de yngre får tillträde till platserna i större utsträckning. Jag är tacksam för att utbildningsministern är öppen för att pröva olika möjligheter också inom systemet på detta område. Vi ser med förhoppning fram emot budgetpropositionen. Det kanske finns anledning att återkomma i samband med den.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om det finns tillräckliga kontrollmöjligheter i dag för att upptäcka hembränningen och vad som görs från socialdepartementets sida. Under de senaste åren har den registrerade alkoholförsäljningen minskat kraftigt. Nedgången har varit särskilt markant under de två senaste åren. Under första hälften av år 1981 såldes 6 miljoner liter ren alkohol mindre än under första halvåret 1979. Det är en nedgång med drygt 13 96. Utöver denna registrerade alkoholkonsumtion kommer den konsumtion som inte registreras. Hit hör bl.a. hembränningen. Under den senaste tiden har det inte minst i massmedia hävdats att hembränningen ökat kraftigt... Nr 51 Jag vill understryka att det inte finns någon grund för dessa påståen Måndagen den den. 14 december 1981 Genom olika metoder försöker man få ett grepp om förändringar när det För det första redovisas antalet ärenden om olovlig tillverkning av sprit hembränning som kommer till polisens kännedom. Antalet sådana ärenden varierar avsevärt år från år. Men polisstatistiken ger inga säkra besked om hembränningens verkliga omfattning. För det andra görs det bedömningar av hembränningens utveckling utifrån uppgifter om försäljning av jäst jämfört med försäljningen av mjöl. Dessa uppskattningar är emellertid utomordentligt osäkra. Som socialstyrelsens generaldirektör framhöll i ett uttalande häromdagen så är det ovetenskapligt att utifrån dessa siffror dra slutsatser om hembränningens ökning. Den tredje metoden är att göra intervjuundersökningar i representativa urval av befolkningen. Alkoholforskarna anser att det är den bästa metoden att uppskatta utvecklingen på detta område, även om osäkerheten naturligtvis även här är betydande. I Sverige har undersökningar av detta slag genomförts vid flera tillfällen under det senaste decenniet. De tyder inte på att några stora förändringar av hembränningen skulle ha ägt rum. Tillgängliga uppgifter tyder alltså inte på att hembränningen skulle ha ökat dramatiskt under senare år. Det hindrar naturligtvis inte att hembränningen utgör ett alkoholpolitiskt problem. Det finns alltid en risk för att hembränningen kan öka, t.ex. i samband med prishöjningar. En ökad hembränning står i strid med det alkoholpolitiska målet att sänka totalkonsumtionen av alkohol. Därför måste vi med all kraft motverka hembränningen. Jag vill här också nämna att hembränd sprit på grund av ofullständig rening inte sällan innehåller särskilt hälsovådliga biprodukter. I propositionen framhöll jag vidare att straffskärpningarna också borde leda till en högre prioritet för dessa brott hos polisoch åklagarmyndigheter och en skärpt lagtillämpning i domstolarna. Inom socialdepartementet pågår ett intensivt arbete för att påverka attityderna till hembränning och alkoholbruk över huvud taget. Jag är också övertygad om att detta arbete har haft betydande effekter. Denna opinionsbildning måste fortsätta.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det utförliga svaret på min fråga. Det är ju glädjande att konstatera att den registrerade alkoholförsäljning 13 en under senare år kraftigt minskat. Men så har vi hembränningen. Vi har i massmedia bl.a. tyvärr kunnat läsa att den ökat katastrofalt, som en tidning uttryckte det. Därför är det så mycket mer positivt att höra socialministern säga att det inte finns någon grund för dessa påståenden. Socialministern säger också i svaret att antalet ärenden om olovlig tillverkning av sprit som kommer till polisens kännedom redovisas. Jag vill då fråga: Hur kommer de till polisens kännedom och hur stort antal kan det ungefärligen röra sig om? Tyvärr har vi i dag den tendensen, tror jag, att folk i allmänhet inte tar den här frågan på allvar. Man ler litet grand, när hembränning kommer på tal. Folk tar helt enkelt inte detta problem på allvar, och det tycker jag är beklämmande. Ty hur det nu än är, så är även hembränningen ett alkoholpolitiskt problem. Och jag är av samma uppfattning som socialministern, att vi med all kraft måste motverka också hembränningen. Riksdagen beslöt att högsta straffet skulle höjas från två till fyra års fängelse, enligt den proposition som nämns i svaret när det gäller vissa åtgärder inom alkoholpolitiken. Det sägs också att straffskärpningarna borde leda till en högre prioritet för dessa brott. Har socialministern sett några tendenser i den riktningen? Eller jag kanske i stället skall fråga: Har polisoch åklagarmyndigheterna agerat för att prioritera dessa frågor? Och slutligen sägs i svaret att det pågår ett intensivt arbete för att påverka attityderna till hembränning och alkoholbruket över huvud taget. Ja, det är ett klart intensivt arbete som lagts ner från socialdepartementets sida beträffande frågan om att minska alkoholbruket, och resultatet har vi kunnat avläsa. Men på vad sätt pågår arbetet med att påverka attityderna till hembränning, som i och för sig är en del av alkoholbruket? Jag har en känsla av att det arbetet inte aktualiserats i den omfattning som kanske vore nödvändig för att minska ner den hembränning som trots allt tyvärr förekommer.
Herr talman! Frågeställaren och jag är eniga om det allvarliga i den alkoholpolitiska situationen, även om vi kan se vissa ljusningar. Vi är också eniga om det allvarliga med den ökade hembränningen. Jag vill på den första frågan, när det gäller polisens aktivitet, svara med att hänvisa till den proposition där jag föreslog höjda straff för hembränning, vilket är ett led i kampen. Hembränningen är ändå — det måste understrykas varje gång när vi diskuterar frågan — olaglig. Ibland kan man av den allmänna debatten få föreställningen att hembränningen inte skulle vara olaglig. Men att hembränningen är olaglig måste upprepas gång efter annan. Det sades också i propositionen att straffskärpningar borde leda till att polisoch åklagarmyndigheterna ger högre prioritet för dessa ärenden. Nu uppger rikspolisstyrelsen att man har skärpt uppmärksamheten på den här typen av brottslighet. Det har också tagit sig uttryck i att polisen har avslöjat alltfler s.k. illegala spritfabriker. Antalet ärenden om olovlig tillverkning av sprit som har kommit till polisens kännedom har också ökat från 140 under första halvåret 1980 till 252 under första halvåret 1981. Det är tänkbart att denna uppgång delvis kan förklaras med en faktiskt ökad hembränning, men jagtror att det är minst lika viktigt att understryka att den avspeglar en sådan ökad aktivitet från polisens sida på det här området som hade efterlysts i propositionen. Denna aktivitetshöjning är också mycket angelägen. Jag vill sedan när det gäller diskussionen om antalet försålda jästmängder säga att det i detta sammanhang förs en ganska märklig argumentation. Av jämförelser mellan försäljningen av jäst och mjöl ansåg man sig vid 1970-talets början kunna dra slutsatsen att hembränningen hade ökat, men nu, när vi har fått den verkliga nedgången i försäljningen av alkohol, är förhållandet mellan försäljningen av jäst och mjöl faktiskt exakt det samma. Den s.k. jäststatistiken ger inget fog för att säga att hembränningen har ökat.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det kompletterande svaret på min fråga. Jag har samma uppfattning som socialministern om jämförelserna när det gäller försäljningen av jäst och mjöl. Slutsatserna av dessa håller inte i det långa loppet, och det har också chefen för socialstyrelsen understrukit i en av våra dagstidningar. Hembränningen är olaglig, sade socialministern. Visst är den det, men det är just det förhållandet som inte alltid kommer fram i diskussionerna i dessa sammanhang. Som jag tidigare nämnde ler folk litet i mjugg när man för hembränningen på tal — människor tar den inte riktigt på allvar. Det var väl också det som var anledningen till att jag väckte min fråga. Jag tycker att den i sitt sammanhang är viktig. Den är en del av alkoholpolitiken, kanske av mindre vikt än vissa andra frågor på alkoholoch narkotikaområdet, men den är betydelsefull i sig, och jag tror att vi måste intensifiera arbetet mot hembränningen. Det kan bli prishöjningar på sprit och alkohol, och då kan det uppstå viss risk för att hembränningen ökar. Därför måste vi aktualisera problemen med hembränningen. Vi skall dessutom göra detta inte bara därför att det finns risk för att hembränningen ökar. Jag menar att vi också måste minska omfattningen av den hembränning som trots allt förekommer ute i samhället.
Herr talman! Jag vill understryka att det förhållandet att jag har lagt fram förslag om straffskärpningar när det gäller hembränningen är ett uttryck för att vi ser allvarligt på detta problem. Man kan dess värre inte lagstifta om attityder till olika typer av företeelser i samhället, men vi har i alla fall på detta sätt velat motverka en attityd som till viss del har fått breda ut sig och som, det håller jag med om, är mycket allvarlig, nämligen att det här är något som man skulle kunna se genom fingrarna med. Så är icke fallet, och den inställningen kommer vi med alla medel att försöka upprätthålla.

Herr talman! Anita Gradin har frågat mig om jag anser tiden mogen att införa obligatorisk förmedling för alla blivande föräldrar till adoptivbarn. Under år 1980 genomfördes ca 1 700 internationella adoptioner i Sverige. Det är självfallet viktigt att adoptionerna sker på ett korrekt sätt. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor har den 16 november i år i samband med en uppvaktning överlämnat en skrivelse där man föreslår en ytterligare reglering av den internationella adoptionsverksamheten. Förslagen förutsätter ändringar i lagen om internationell adoptionshjälp och eventuellt också i andra författningar. Bakgrunden till förslagen är de avslöjanden om handel med barn i samband med adoption som gjorts i skilda delar av världen under den senaste tiden. Inom socialdepartementet har påbörjats ett arbete med att utarbeta en promemoria där effekterna av förslagen närmare preciseras. Arbetet kommer att ske i samråd med justitiedepartementet. I detta sammanhang kommer andra alternativa lösningar och deras konsekvenser också att prövas. Jag vill framhålla att enligt min mening bör ett förslag till eventuella förändringar i adoptionslagstiftningen inte läggas fram till riksdagen utan föregående remissbehandling.

Herr talman! Jag delar Anita Gradins uppfattning att vi på allt sätt måste medverka till att förmedlingen går korrekt till. Det finns flera skäl till att göra det. Naturligtvis måste barnens bästa komma i första hand. Vi har också ett ansvar för de barn som redan är här. De diskussioner som förekommit i massmedia om att det i några enstaka fall inte gått korrekt till är ett problem också för de barn som redan är adopterade här och har funnit sig väl till rätta. Jag vill därför medverka till att vi skall få ett så gott renommé som möjligt för hela vår adoptionsverksamhet och att den skall ske med respekt för de lagar och förordningar som finns i de länder varifrån barn kommer hit. Jag delar även uppfattningen att de allra flesta adoptioner går korrekt till. Det ligger också i föräldrarnas intresse att göra adoptionen på ett riktigt sätt. Det är angeläget — det framgår inte av mitt svar, men det vill jag tillägga — att vi i de nordiska länderna får en så likartad lagstiftning som möjligt på det här området, liksom på en lång rad andra områden. Utvecklingen till i dag har — mot bakgrund av 1979 års lag — varit den att vi har fått en nedgång i andelen privata adoptioner. Den är f. n. 33 90 av antalet adoptioner i landet. Vi kan nog förutse en fortsatt minskning av andelen, och detta är vi naturligtvis också angelägna att följa. Flera av de auktoriserade organisationerna för internationella adoptioner uppger nu att väntetiderna för att få ett barn för adoption är väsentligt kortare än de var tidigare. Jag tror att det förhållandet i hög grad skall bidra till att allt fler adoptioner kommer att gå genom de redan auktoriserade organisationerna och att vi på det sättet också kan få ett bättre sakernas tillstånd. Det är alla de här synpunkterna vi vill försöka ta in som en helhet i en promemoria som skall utarbetas och som därefter får diskuteras.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att begränsa de prisökningar på baslivsmedel som nästan automatiskt följer i vidareförädlingsoch detaljhandelsledet sedan jordbruksförhandlingarna avslutats. Låt mig först konstatera att uppgången i den allmänna prisnivån påtagligt dämpats under hösten. Under november har prisnivån enligt statens prisoch kartellnämnds senaste mätning t.o.m. sjunkit med 0,5 90. På baslivsmedel är nedgången 1,5 90. Regeringens åtgärder tillsammans med räntesänkningen innebär att inflationen i år beräknas bli 4 procentenheter lägre än under år 1980. Det innebär också att löneavtalens prisklausul inte kommer att brytas igenom. Därigenom har inflationstrycket i ekonomin även för nästa år minskat. Prishöjningarna på baslivsmedel är till viss del beroende på minskade statliga livsmedelssubventioner, som beslutats av riksdagen i syfte att nedbringa budgetunderskottet. Sänkningen av mervärdeskatten i november medför en lägre prisnivå på bl.a. livsmedel än vad vi annars skulle ha haft. Också regeringens ekonomiska politik i övrigt — bl.a. åtgärder för att hålla nere kostnadsutvecklingen inom näringslivet och dämpa ökningen av den offentliga konsumtionen — syftar till att hålla nere prisökningarna. När det allmänna prisstoppet upphör vid utgången av december månad kommer den intensiva prisövervakningen på bl.a. livsmedelsområdet, som bedrevs före det allmänna prisstoppet, ånyo att gälla.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Tyvärr innehöll det inga nyheter. Eftersom svenska folket står inför att få en enorm prishöjningschock i nyårsgåva, tycker jag att handelsministern ändå borde ha haft något litet nyårslöfte med sig i fickan. Hur skall vi kunna hålla inflationen nere, när handelsministern går ut i kampen mot prishöjningarna så vapenlös som detta svar visar? Vi vet att priserna på baslivsmedel kommer att öka med sammanlagt över 2 000 milj.kr. den 1 januari 1982 på grund av ersättningen till jordbruket och indragna livsmedelsubventioner men också — och det är detta jag främst vill uppehålla mig vid — på grund av prisökningar i handelsoch industrileden. Förhandlingar har just påbörjats med handeln och livsmedelsindustrin om deras krav på prisökningar. Vi vet av erfarenhet att de förhandlingarna leder till mycket större ökningar än de som följer av jordbruksöverenskommelserna. Man räknar i dag med på initierat håll att konsumentprisindex på baslivsmedel kommer att öka med 10 96 och att därav handel och industri svarar för 6 Jo. Någon har sagt att ett prisstopp av det slag vi har haft kommer att verka som korken i champagneflaskan på nyårsafton — ingen tror att den kommer att sitta kvar särskilt länge. Alla planerar att kompensera sig så snart prisstoppet är slut och inflationsförväntningarna skummar över. Jag tror att det är just vad som håller på att hända i de förhandlingar som pågår med handeln och industrin. Är det verkligen rätt, handelsministern, att handeln och industrin skall få lika stora procentuella pålägg på alla livsmedel, så som det har varit tidigare? Skall man verkligen acceptera att handelns underlag för prishöjningar ökar på grund av borttagna subventioner med 300 milj.kr. som togs bort den 1 oktober, när vi hade prisstopp, och 500 milj.kr. den 1 januari? Om man som nu har ett s.k. osthyvelssystem med prispålägg, kan det bli så att ökade procentuella pålägg läggs på ökade leverantörspriser och det alltså blir dubbelt upp att betala för konsumenterna. Är det rimligt, om man har en regering som vill försöka hålla inflationen nere, såsom handelsministern har sagt i sitt svar? Jag hoppas verkligen att handelsministern kan ge mig svar på dessa frågor, som inte bara jag utan många med mig ställer.
Herr talman! Grethe Lundblad sade att mitt svar inte innehöll några nyheter. Låt mig då bara upprepa vad jag nämnde i mitt svar, nämligen att vi under de senaste månaderna i år har en väsentligt lägre inflationstakt än beräknat och att det naturligtvis får en positiv effekt också under nästa år. Sedan är det riktigt som Grethe Lundblad påpekar att när det allmänna prisstoppet upphör finns det ett uppdämt behov av prishöjningar. Detta illustrerar att det alltid finns en svaghet med det allmänna prisstoppet, men dess värde ligger i att vi under de tre senaste månaderna 1981 får en lägre inflationstakt än vad vi eljest skulle ha fått. Sedan tar Grethe Lundblad upp frågan om de procentuella påläggen i handeln och säger att de förstorar effekterna av jordbruksavtalet i form av höjda priser för konsumenterna. Jag kan nämna att statens prisoch kartellnämnd har inlett diskussioner med företrädare för handeln om att begränsa prisökningar på baslivsmedel storleken av de höjningar som man där behöver genomföra för att kompensera sig för de ökade kostnader som man får på grund av jordbruksavtalet. Det är en fråga som i första hand får avgöras av handelns organisationer själva. Kompensationen kan tas ut både i form av procentuellt pålägg och i form av en höjning i kronor och ören. Nu är det i och för sig inte avgörande, utan det avgörande är naturligtvis den samlade storleken på den kompensation som man tar ut i handeln. Det är det som märks för konsumenterna. Låt mig till sist, herr talman, i detta sammanhang bara säga att prisregleringskommittén, vars betänkande vi f. n. arbetar på i departementet, har visat på en del av de svagheter som är förenade med att använda prisregleringsmekanismen generellt för att hålla priserna nere. Jag anser att det är minst lika viktigt att man har en fungerande marknadsprisbildning som inkluderar en effektiv konkurrens.

Herr talman! Menar handelsministern verkligen med sitt undanglidande svar att han är beredd att acceptera att handeln som underlag för prisökningsförhandlingar skall få använda även de borttagna subventioner som betalas av skattepengar? Det är detta som håller på att hända. Det som upprör mig så mycket är att man i de underliggande leden ju har fått ökade priser utåt därför att subventionerna har tagits bort med 800 milj.kr. Skall handeln verkligen få använda även detta belopp för prispåslag? Jag vill ha ett klart svar på den frågan. Jag tycker verkligen att det är en fråga som regeringen måste ta upp. Man har räknat ut vad både jordbruket och handeln har tjänat på subventionerna. Jag har inte helt nya siffror, men jag har siffror från 1975 och 1976, när ändå subventionerna var ganska små. Man beräknar att handeln för 1975 har tjänat 332 milj.kr. på en ökad omsättning på grund av subventionerna och för 1976 326 milj.kr. Skall man utöver att man har tjänat på att skattebetalarna har bidragit till att sänka livsmedelspriserna nu också ta ut påslag på de pengar som kommer att öka priserna med sänkta subventioner? Då tycker jag verkligen att det kan sägas att regeringen inte gör någonting för att hålla inflationen nere.
Herr talman! Som Grethe Lundblad vet kan ju inte regeringen bestämma vilka former handeln tillämpar för sina påslag — det skulle kräva en lagstiftning. Men frågan om det skall vara procentuella pålägg i handeln eller om det skall vara pålägg i absoluta tal, i kronor, bör handeln själv enligt min mening få bedöma. Det viktiga är den samlade nivån på kompensationen, dvs. hur mycket priserna stiger ytterligare till följd av denna, inte vilken metod som används för framräkning av pålägget i handeln.
Herr talman! Jag har i min ägo ett svar på en fråga i riksdagen i början av 1970-talet, där också den dåvarande handelsministern fick en fråga om prisökningarna. Han sade då bl.a. att han förhandlat med näringslivets organisationer och fortsatte: ”Näringslivets samtliga huvudorganisationer har liksom Kooperativa förbundet utfäst sig att verka för att medlemmarna iakttar största möjliga återhållsamhet i prissättningen.” Vore inte detta någonting som man kunde tänka sig att handelsministern skulle kunna vidta i detta läge som är så känsligt? Såvitt jag förstår kan väl också handelsministern ge statens prisoch kartellnämnd vissa förhållningsregler i denna mycket ovanliga situation. Jag tycker att det är upprörande om denna situation med stora borttagna subventioner kan leda till att det blir enormt ökade priser i handelsleden. Det är faktiskt syndapengar för konsumenterna, ty det blir en verklig prisfest för livsmedelsnäringen, men de som inte får delta i festen och som bara får betala den blir konsumenterna. Det beräknas att livsmedelsutgifterna för en tvåbarnsfamilj ökar med drygt 1000 kr. per år per den 1 januari. Jag vill fråga handelsministern: är detta rimligt? Är det inte orsak för handelsministern att verkligen kräva hårdare åtgärder i dessa förhandlingar med handeln?

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta anskaffandet av praktikplatser i företag för skolelever samt vad jag ämnar göra för att undanröja den kostnadsövervältring på kommunerna som blir följden av AMS nya direktiv om praktikplatsackvisitionen. Lars Gustafsson har ställt frågan om arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse av den 21 augusti 1981 har behandlats inom regeringskansliet och om något beslut fattats i fråga om ansvarsfördelning. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Arbetsförmedlingen har genom riksdagens beslut om syo-propositionen 1971 ansvaret för ackvisition av praktikoch pryo-platser. Enligt regeringens direktiv skall AMS och skolöverstyrelsen också utfärda anvisningar för arbetsförmedlingens insatser i praktikplatsackvisitionen. Dessa anvisningar ger emellertid stort utrymme för lokala överenskommelser. Omfattningen av arbetsförmedlingens insatser varierar f.n. från fullständig service med utskrift av pryo-blanketter till varje enskild elev till enbart överlämnande av en förteckning med tillgängliga platser för arbetslivskontakter. regeringen anmält att styrelsen avser meddela länsarbetsnämnden nya anvisningar för ackvisition av praktikplatser till höstterminen 1982. Även SÖ och Kommunförbundet har informerats. AMS har därefter i skrivelse till länsarbetsnämnderna informerat om att nya anvisningar efter dessa riktlinjer är under utarbetande. Kommunförbundet har med anledning härav den 10 november 1981 i skrivelse till regeringen påtalat att AMS handlande strider mot begränsningskungörelsen. Skrivelsen har remitterats till AMS, som den 1 december inkom med ett yttrande till regeringen. Ärendet behandlas f. n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, men jagärinte nöjd. Vad jag har fått till svar är en samling redogörelser över vilka skrivelser som gått till olika ställen, och samtliga dessa skrivelser har jag givetvis själv i min pärm. Anledningen till min fråga är främst att arbetsmarknadsstyrelsen den 22 oktober 1981 gett direktiv till länsarbetsnämnderna och praktikinspektörernaaatt arbetet med ackvisition av praktikplatser för skolelever i fortsättningen skall delas mellan arbetsförmedlingen och kommunerna. Hittills har arbetsförmedlingen haft det primära ansvaret för detta. Reaktionen har inte låtit vänta på sig. Kommunförbundet har således i skrivelse till regeringen protesterat kraftigt mot denna kostnadsövervältring på kommunerna och hänvisat till den s.k. begränsningskungörelsen. SSA-råd och länsskolnämnder i hela landet har också protesterat och sagt att kommunerna helt enkelt inte har resurser att möta dessa nya uppgifter med. I en medelstor kommun kan det röra sig om ett par tre nya tjänster under åtta månader av året — tjänster som man alltså i dag inte har. En olägenhet som blir följden — om inga motåtgärder vidtas — är att företagen i fortsättningen kommer att bli kontaktade från flera håll, både från arbetsförmedlingen och från skolan. ”Ju fler kockar desto sämre soppa”, heter det som bekant. Man har all anledning att befara att det nya systemet i varje fall kommer att ställa till irritation och krångel hos de företag som ställer upp med praktikplatser. Och det sker i en tid när regeringen i enlighet med den nya läroplanens intentioner föreslagit en väsentlig ökning av antalet praktikplatser! Vad som är särskilt anmärkningsvärt i detta ärende är att AMS har agerat så självsvåldigt, trots att det i regeringens proposition 1981/82:15 klart anges att skolministern ”efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet inte finner anledning att föreslå någon ändring av den nuvarande ansvarsfördelningen”. I utbildningsutskottets betänkande av den 3 december, som skall behandlas av riksdagen denna vecka, hänvisas till AMS skrivelse till regeringen den 21 augusti 1981, en skrivelse som ännu inte har behandlats av regeringen. Utskottet skriver att arbetsförmedlingen även fortsättningsvis skall ha det samlade ansvaret för ackvisitionen och ”utskottet förutsätter således att nuvarande regler om ackvisition av platser för prao skall gälla tv” I arbetsmarknadsministerns svar framkommer att information har utgått från arbetsmarknadsstyrelsen till länsarbetsnämnderna. Men vid länsarbets nämnderna uppfattar man inte det som information utan som klara för skolungdom

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Men svaret är ju en redogörelse för de skrivelser som har avlämnats i ärendet och ger inte mycket information till mig, annat än att ärendet f. n. bereds i regeringskansliet. Jag är därför rädd för att det inte är stor mening med att ställa en fråga i sak på det här området. Men jag vill ändå fråga arbetsmarknadsministern om när han bedömer att regeringen har färdigbehandlat ärendet. Regeringskansliet har ju legat på det ganska länge. Skälet till den frågan är naturligtvis att inte minst skolmyndigheterna har behov av att rätt tidigt få besked om arbetsfördelningen mellan arbetsförmedlingen och skolan. Det beskedet är väldigt viktigt, speciellt i de områden i landet där en mycket stor del av ackvisitionen har skett telefonledes. I Stockholms län t.ex. beräknar länsarbetsnämnden att ca 50 90 sker genom telefonackvisition. Om den delen nu skall lyftas av från arbetsförmedlingen och läggas på någon annan, innebär det mycket merarbete för skolsidan, och därför är man där intresserad av att få ett besked ganska tidigt. När arbetsmarknadsministern på ett ställe i svaret säger att de anvisningar som finns för hur det här skall gå till lämnar ”stort utrymme för lokala överenskommelser” , är det kanske riktigt. Men om arbetförmedlingarna har AMS skrivelse i ryggen, så kan jag mycket väl tänka mig att det blir hårdare förhandlingar än tidigare om hur arbetsfördelningen skall gå till. Jag kan inte komma ifrån intrycket att de skrivelser som har gått från AMS har gett i varje fall skolsidan det intrycket, att det nu skulle vara klappat och klart med arbetsfördelningen och att det är det som man har att se fram emot. Jag skulle vara tacksam för ett besked om när ärendet äntligen kommer att avgöras i regeringskansliet.
Herr talman! Bakgrunden till frågan är naturligtvis främst den utbyggnad av arbetslivsorienteringen som den nya läroplanen för grundskolan innebär. Vi är alla, Gullan Lindblad, överens om att det är ett bra inslag och att man också från företagshåll bör ställa upp på detta, i allas intresse. 1982/83. Det är klart att detta innebär ett stort merarbete, oavsett var det arbetet skall utföras. Detta är anledningen till att AMS har sett över rutinerna för den här hanteringen. De förslag till föreskrifter som man då har aviserat kan sägas bygga på den praxis som har utvecklats i vissa kommuner med anledning av de föreskrifter som nu gäller och som har tagits fram efter samråd med sÖ. Som jag sade i mitt svar ger de utrymme för stora lokala variationer. Det innebär att det i vissa kommuner kan betyda en fortsättning på den nuvarande ordningen, medan det i andra kommuner kan innebära en begränsning. Med anledning av detta har Kommunförbundet inkommit med en skrivelse och även tidigare yttrat sig till AMS. Man kan säga, Lars Gustafsson, att vi egentligen redan har behandlat den här skrivelsen i och med skolministerns uttalande efter hörande av mig i syo-propositionen. Det gjordes efter det att vi hade fått skrivelsen — för kännedom; inte för behandling — i regeringskansliet. Nu ger främst framställningen från Kommunförbundet regeringen anledning att åter ta upp frågan och då fatta ett beslut om ansvarsfördelningen. Detta skall ske inom kort.
Herr talman! Företagen bör ställa upp, säger arbetsmarknadsministern. Ja, det kan vi hålla med om. Men en förutsättning för detta är väl ändå att vi från riksdagens och regeringens sida, liksom myndigheterna, gör allt vad vi kan för att underlätta och inte försvåra samarbetet. Det kommer att bli utomordentligt besvärligt för företagen när det gäller kontakterna i fortsättningen, både med arbetsförmedlingen och med skolan. Det gäller särskilt som ärendena kanske kommer att handläggas av människor som tidigare inte har sysslat med dessa frågor. Det förekommer vissa olikheter, säger arbetsmarknadsministern. Ja, det är sant när det gäller handläggningen. Men länsarbetsnämnderna uppfattar att de nya direktiven innebär en klar skillnad jämfört med den tidigare hanteringen av ärendena. Och det står i skrivelsen från arbetsmarknadsverket: Det är nu angeläget att skolmyndigheterna informeras om de kommande förändringarna i arbetssättet. Detta har uppfattats som direktiv. Herr talman! Vi har inget ministerstyre i vårt land, men jag vill ändå ge ett litet råd till arbetsmarknadsministern: Ta AMS i örat i den här frågan! AMS har inte bara satt sig över två statsråd, utan också riksdagens utbildningsutskott, som anser att det skall vara vid den gamla ordningen. Till sist vill jag fråga: När vi nu anser att kommunerna måste hålla igen på sina utgifter — det är vi ju överens om — finns det inte då skäl att vi i detta fall verkligen ser till att utveckla den verksamhet som förekommer inom arbetsförmedlingen, som har bättre resurser, erfarenhet och tillgång till data, i stället för att lämpa över ansvaret på kommunerna och ge dem ökade utgifter?
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att besked i viss mening redan har givits. Jag ställer mig litet frågande till det. I proposition 1981/82:15 säger ju statsrådet Tillander på tal om AMS skrivelse: ”Skrivelsen kommer inom kort att behandlas inom regeringskansliet. I avvaktan på detta finner jag efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet inte anledning att här föreslå någon ändring av den nuvarande ansvarsfördelningen.” Detta tyder snarast på att vad statsrådet Tillander här uttalar när det gäller arbetsfördelningen är något slags temporär ståndpunkt i avvaktan på att det sker en behandling i regeringskansliet. I utbildningsutskottet har vi inte kunnat tolka det på annat sätt än att uttalandet gäller t. v., till dess vi får besked om vad regeringen säger vid sin behandling. Arbetsmarknadsministern sade att beslutet kommer inom kort — och det är tacknämligt. Kan vi möjligen mera preciserat få veta vad uttrycket ”inom kort innebär”? Det används ibland i ganska oprecis mening.
Herr talman! Får jag först till Gullan Lindblad säga att det är klart att vi skall eftersträva ett gott samarbete med näringslivet för att få fram praktikplatser och att detta bör vara myndigheternas inställning oavsett vem som bär ansvaret. Vi skall komma ihåg att det här måste ske ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och skolan, eftersom det bara är ackvisitionen som arbetsförmedlingen har ansvaret för. Att fördela eleverna på platserna är däremot skolans ansvar. Så ett samarbete både mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och de olika arbetsplatserna är en förutsättning. Uttalandet i syo-propositionen innebär att regeringen förordar en oförändrad arbetsfördelning. Det var vad jag avsåg när jag sade att besked i viss mening redan har givits. En oförändrad arbetsfördelning har nu även utskottet ställt sig bakom, och utskottet har, kan man säga, t.o.m. förstärkt uttalandet i propositionen. Efter det att Kommunförbundet nu också har inkommit med en framställan till regeringen får vi anledning att återkomma till frågan och mera i detalj föreskriva hur denna arbetsfördelning skall ske. Inom kort betyder, Lars Gustafsson, under vintern.
Herr talman! Jag tolkar detta senaste — kanske sista — inlägg från arbetsmarknadsministern så, att handläggningen skall förbli vid den nuvarande. Det är jag i så fall mycket tacksam för. Jag vill om möjligt också få besked om huruvida arbetsmarknadsministern anser att det rent principiellt är riktigt att just ackvisitionen skall skötas av arbetsförmedlingen. Där har man ju mycket stor erfarenhet från just kontakter med företagen. Samarbete äger redan rum mellan arbetsförmedling, skola och arbetsliv. Och vi förutsätter givetvis att så skall ske även i fortsättningen. Men rent principiellt torde det vara lämpligare att ackvisitionerna av alla platser, oavsett var de må finnas, handläggs av arbetsförmedlingen än av ytterligare ett organ som skall skaffa arbetsplatser.
Herr talman! Om jag hörde rätt sade arbetsmarknadsministern att avgörandet skulle ske under vintern. Det är inte ett särskilt precist uttryck. Skall man döma av den stränga vintern just nu och kommer den att vara länge, kan detta dra ut på tiden. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern inte låter klimatet alltför mycket avgöra tiden för handläggningen.
Herr talman! Får jag först säga till Gullan Lindblad att även AMS har den inställningen att ackvisitionen skall skötas av förmedlingen. Därvidlag råder inget som helst tvivel. Men vad som menas med ackvisition kan ibland vara en tolkningsfråga. Och i denna tolkningsfråga måste regeringen slita tvisten om var gränsen skall dras när det gäller de olika myndigheternas kompetens. För Lars Gustafsson vill jag precisera uttrycket vinter. Vi tänker ta ledning av den sydsvenska vintern.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att verka för att det nya energiverket, om det kommer att förläggas till Stockholmsregionen, lokaliseras till en kommun med få offentliga arbetsplatser, t.ex. Södertälje eller Södertörnskommunerna. Riksdagens beslut om omorganisation av myndigheter m.fl. organ inom energiområdet innebär att tre organ kommer att påbörja sin verksamhet den 1 juli 1982. Dessa är statens energiverk, oljeersättningsfonden och energiforskningsnämnden. Frågan om lokalisering av dessa organ har utretts av organisationskommittén för statens energiverk m.fl. organ inom energiområdet. Kommittén förordar att energimyndigheterna lokaliseras till en plats i Stockholm som är väl belägen från kommunikationssynpunkt. Utöver kommitténs förslag i lokaliseringsfrågan har ett stort antal framställningar kommit in, bl.a. från länsstyrelser, kommuner och företrädare för personalen vid berörda myndigheter. I samband med dessa framställningar har material överlämnats som enligt min mening bör analyseras noga innan ett slutligt beslut fattas. I avvaktan på att beredningen inom regeringskansliet slutförs är jag inte beredd att ta ställning i denna fråga. Jag räknar med att återkomma med förslag i lokaliseringsfrågan under Nr 51 våren 1982. Måndagen den En eventuell utflyttning från Stockholm kan med hänsyn till de förbere 14 december 1981 delser som krävs samt av personalpolitiska skäl inte genomföras till den tidpunkt när energimyndigheterna skall påbörja sin verksamhet. Jag avser Om lokaliseringen därför att, i avvaktan på att ställning kan tas i lokaliseringsfrågan, föreslå av det nya ener regeringen att vidta åtgärder enligt organisationskommitténs förslag till giverket nödvändigt. Förslaget innebär att dessa myndigheter den 1 juli 1982 bör förläggas till tillgängliga lokaler i Stockholm.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Eliasson för svaret på min fråga. Det innehöll inte något preciserat löfte, men jag skall erkänna att jag inte heller hade väntat mig det. Jag tog inte upp denna fråga enbart som ett utslag av lokalpatriotiskt intresse för den del av Stockholmsregionen som jag kommer ifrån, utan jag tog också upp den som en principiell fråga. Den handlar just om möjligheterna att ta ordentliga arbetsmarknadspolitiska hänsyn när man förlägger statliga arbetsplatser. Och jag utgår från att det ligger arbetsmarknadsministern mycket varmt om hjärtat att kunna göra det. Det är givet att man i första rummet måste försöka åstadkomma en förläggning av detta verk och de därtill anknutna mindre myndigheterna utanför Stockholmsregionen, av lätt insedda regionalpolitiska skäl. Det har ju också i upprepade riksdagsuttalanden anförts att nya statliga myndigheter bör förläggas utanför Stockholmsregionen. Men om man trots detta finner oöverstigliga hinder och anser det nödvändigt att verket och de övriga myndigheterna förläggs inom Stockholmsregionen, är det som jag ser det i så fall väldigt viktigt att man också ser på vilka arbetsmarknadspolitiska effekter förläggningen av statliga arbetsplatser får på denna region. Vi vet att regionen brottas med det problem som ligger i att arbetsplatserna är mycket hårt koncentrerade till vissa delar, framför allt till Stockholms innerstad och vissa kranskommuner. Detta innebär stora svårigheter för dem som bor där och för dem som skall försöka få samhället att fungera på ett vettigt sätt. Det blir långa tröttande pendelresor. Vi får mycket ensidiga trafikströmmar, där alla människor åker åt ett håll stort sett samtidigt, med köproblem och mycket höga investeringskrav som följd. Det är utomordentligt angeläget att vi råder bot på det problemet genom en bättre fördelning av arbetsplatserna, så att människor i större utsträckning kan få arbete i närheten av bostaden och också så att pendelströmmarna går åt skilda håll. Eftersom staten är en dominerande arbetsgivare i den här regionen, är det viktigt att staten också tar ett ansvar för att vi får en bättre spridning av arbetsplatserna. Stockholmsregionen anses ha vissa fördelar ur lokaliseringssynpunkt. Till viss del är detta naturligtvis riktigt. Men jag vill hävda att dessa fördelar i väsentlig grad går att uppnå också utanför det här kärnområdet. För att ta Södertälje som exempel, eftersom jag känner till den orten väl, är även den mycket väl placerad ur kommunikationssynpunkt. Även där skulle det alltså gå att uppnå många av de fördelar jag pekat på. Jag begär nu inte mer av arbetsmarknadsministern än ett klart ställningstagande, att regeringen skall göra sådana här hänsynstaganden, när lokaliseringsfrågan övervägs.
Herr talman! Jag kan försäkra Pär Granstedt att vi inom regeringen kommer att ta sådana hänsyn, när vi väger samman de olika synpunkter som kommit oss till del i den här frågan. Den är utomordentligt uppmärksammad iså gott som varje kommun och i varje län och landsting i landet. Regeringen har emellertid ännu inte gjort den slutgiltiga sammanvägningen. När så sker kommer även de skäl som Pär Granstedt talar om — de som rör arbetsmarknaden, kravet på decentralisering av statlig verksamhet, etc. — att vägas in inom ramen för vad som är möjligt för en väl fungerande verksamhet. Utöver detta måste hänsyn tas till det jag framhöll i mitt svar, nämligen att verket ändå måste fungera från den 1 juli nästa år. En eventuell utlokalisering från Stockholmsområdet kan inte ske före denna tidpunkt, och en förläggning i tillgängliga lokaler i Stockholms kärnområde måste därför ske i avvaktan på att slutlig ställning tas till frågan om den framtida lokaliseringen.
Herr talman! Arbetsmarknadsoch energiministerns uttalande, att arbetsmarknadspolitiska hänsyn kommer att tas, är betryggande. Jag drar slutsatsen att det med den utgångspunkten inte är särskilt sannolikt att verket kommer att permanentas i Stockholms innerstad eller dess omedelbara närhet. Det tycker jag är positivt. De fördelar som finns i att en myndighet ligger i Gamla stan eller i Solna är naturligtvis inte så stora att de inte i tillfredsställande grad kan uppnås också på ur kommunikationssynpunkt bra belägna, andra orter inom Stockholmsregionen, ja, kanske t.o.m. på orter utanför Stockholmsregionen. Det är naturligtvis olyckligt att man inte hunnit lösa lokaliseringsfrågan i så pass god tid att man kunde klara sig utan en provisorisk lokalisering, som det nu blir. Jag vill bara uttala den starka förhoppningen att den här provisoriska lokaliseringen sedan inte kommer att tas som något slags intäkt för att verket också måste permanentas i de centrala delarna av Stockholmsregionen. Det finns naturligtvis en risk för att man på sina håll kommer att hävda att nu finns verket här och nu handlar det inte längre om en lokalisering av ett nytt verk utan om en flyttning. Det kan i sådana fall uppstå speciella svårigheter. Jag hoppas att regeringen och energiministern kommer att ha en fast hand och se till att man verkligen prövar lokaliseringen förutsättningslöst, oavsett att man har dessa provisoriska lokaler.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om de volymökningar som det regionala företaget inom Samhällsföretagsgruppen i Kristianstads län — LAVI — aviserat, överensstämmer med företagsgruppens målsättningar utifrån ett av riksdagen nyligen fattat beslut. Göte Jonsson baserar sin fråga på en nyligen publicerad platsannons från LAVI. Det uppges i annonsen bl.a. att företaget har som mål att fördubbla den årliga försäljningen inom de närmaste fem åren, samtidigt som antalet anställda förväntas öka. Vidare framhålls att krav ställs på företaget att etablera flera nya verkstäder inom länet. Jag vill som svar på Göte Jonssons fråga framhålla att både företagets ambition att anställa fler arbetshandikappade genom att bättre utnyttja befintliga verkstäder och försöken att förbättra det ekonomiska resultatet står i överensstämmelse med de mål för verksamheten som statsmakterna fastställt. De krav på byggande av fler verkstäder som åberopas i annonsen synes härstamma från kommuner och andra intressenter i länet och således inte från AMS eller Stiftelsen Samhällsföretag, som tillsammans har att planera för eventuella nyetableringar inom den skyddade verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Orsaken till att jag har ställt den är att jag har svårt att se att den här annonsen när det gäller viktiga delar av innehållet verkligen sammanfaller med målsättningen beträffande ökningen av Samhällsföretags verksamhet. Det är enligt min uppfattning angeläget att dessa målsättningar också kommer till uttryck när det gäller de regionala stiftelsernas marknadsföring av sin verksamhet. Inom ramen för riksdagsbeslutet, som också har sin grund i propositionen från arbetsmarknadsministern, får samhällsföretag inte bygga ut sin verksamhet så som man önskar under budgetåret. Det gäller bl.a. nyanställningar. Vidare säger man att man skall försöka öka utslussningen till den reguljära arbetsmarknaden från Samhällsföretag. Man skall öka satsningen på lönebidrag, och man skall se över organisationen. Detta är viktiga delar när det gäller Samhällsföretags nuvarande verksamhet och även relationen till behovet av ökningar i fråga om verksamheten som sådan. LAVI skriver i sin annons att man är inne i en mycket dynamisk period. Man säger att det finns krav på att man skall etablera nya verksamheter i många delar av länet. Det sägs vidare att den årliga försäljningen skall fördubblas inom fem år. Detta med en fördubbling av verksamheten och en ökning av antalet anställda inom ramen för befintliga verkstäder och organisationer är bra. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning på den punkten. Men då måste jag få ställa frågan: Anser arbetsmarknadsministern att man verkligen klarar att fördubbla sin försäljningsvolym inom ramen av fem år beroende på ett ökat resursutnyttjande? I så fall är det mycket anmärkningsvärt att man inte försökt få fram det tidigare. En annan viktig aspekt i detta sammanhang: Företag som konkurrerar med Samhällsföretags verkstäder inom ramen för samma produktsortiment känner en stor oro för framtiden, när de läser sådana här målsättningsdeklarationer från olika regionala stiftelser. Det är naturligt att dessa företag inte blir särskilt investeringsbenägna, eftersom de i många fall upplever Samhällsföretag som en svår konkurrent, som inte jobbar på samma villkor. Arbetsmarknadsministern och jag har tidigare diskuterat den frågan här i kammaren. Min fråga blir då: Har man verkligen från stiftelsens sida analyserat vilka effekter detta får, när man nu själv skall öka sin försäljningsvolym till 50 26? Vad kommer det att innebära i övrigt inom regionen och för sysselsättningen i andra företag? Detta innebär inte att jag är negativ till rationaliseringsökningar, sådana tycker jag är bra. Jag vill till sist ännu en gång understryka att det är nödvändigt att den centrala ambitionen och de regionala målsättningarna sammanfaller. I annat fall skapar man förvirring beträffande Samhällsföretags principer, och det är inte bra för klimatet mellan Samhällsföretag och det övriga näringslivet. Vi måste försöka få till stånd ett bra klimat på den punkten.
Herr talman! Får jag först ge uttryck för en prioritering som jag har angivit tidigare i den här kammaren, nämligen att när det gäller anställning på arbetsmarknaden av handikappade och andra som kan ha svårt att få ett fast, varaktigt arbete, skall anställning med lönebidrag prioriteras framför skyddad sysselsättning. Det innebär att man klarar anställningen på vanliga arbetsplatser. Det är också på den sidan som expansionen har skett. I dag är cirka 4 000 fler anställda med lönebidrag än förra hösten, medan ökningen inom Samhällsföretag är 1000 anställda. Men också denna ökning har skett inom ramen för befintliga platser. Sedan Samhällsföretag kom till har egentligen ingen ökning av antalet platser skett, utan fler har kunnat anvisas dit inom ramen för redan befintliga resurser. Det gläder mig att Göte Jonsson delar min uppfattning att detta är en anglägen sak — att kunna anställa fler handikappade inom ramen för de möjligheter som Samhällsföretag redan har. Det ligger alltså inget självändamål i att låta Samhällsföretag expandera. Kunde vi gå i den andra riktningen, så vore det ju en glädjande utveckling av arbetsmarknaden. När det gäller LAVI:s möjligheter att fördubbla försäljningen inom en femårsperiod, vill jag säga att det undandrar sig min bedömning om detta är möjligt. Jag kan bara säga att det ankommer på varje regionalt företag att pröva sina förutsättningar att både förbättra det ekonomiska utbytet och hålla fast vid de sociala ambitionerna. Det är ju AMS som anvisar personalen till dessa företag, och det primära syftet för verkstäderna är alltså att sysselsätta dem som blir anvisade, men till en så låg kostnad som någonsin är möjlig. I fråga om samarbetet med näringslivet i stort så har det tillkommit ett samarbetsorgan, som jag hoppas efter hand skall undanröja de konfliktanledningar som kan finnas därvidlag.
Herr talman! Beträffande lönebidraget tycker jag att det är mycket bra att det ger resultat. Personligen skulle jag gärna se att man kunde gå längre i fråga om lönebidragsbiten — pröva och utveckla det systemet i betydligt större utsträckning än nu. Statsrådet säger att Samhällsföretag inte har expanderat sedan staten tog över, och det är riktigt i och för sig. Men det intressanta i det här sammanhanget är det moraliska stöd som arbetsmarknadsministern gav LAVI med anledning av annonsen -— att det är bra att man fullföljer den målsättning som innebär ökning av antalet anställda och effektivitetsvinster. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning därvidlag. Arbetsmarknadsministern säger vidare att det är svårt att i dag lämna ett besked huruvida man inom ramen för detta experiment kan uppnå en 50-procentig ökning. Jag har förståelse för statsrådet också på den punkten. Men utifrån det svaret tycker jag egentligen att det var synd att riksdagen så sent som nu i höst avslog bl.a. moderata motioner som innebar att man ville ha en utvärdering av Samhällsföretags verksamhet. I stället skall man nu få till stånd en översyn av verksamheten. Jag hoppas verkligen att man nu i samband med denna översyn av verksamheten kan klart få fram vilka effektivitetsvinster som kan uppnås inom ramen för redan befintliga resurser. När det sedan gäller frågan om kontakten med näringslivet hoppas jag också på de formella organ som finns. Men jag vill än en gång understryka för statsrådet att det är viktigt att den rent informella kontakten och det informella förtroendet fungerar. Om Samhällsföretag i stort kan öka sin försäljningsvolym upp till 50 26 på fem år, då måste det gå ut över andra industrier med samma sortiment. Här har vi tyvärr en intressekonflikt, som vi verkligen måste angripa. I annat fall kan vi hamna i den makabra situationen att Samhällsföretag, som skall skapa sysselsättning, egentligen skapar arbetslöshet inom ramen för redan befintliga företag.
Herr talman! Får jag till Göte Jonsson säga, beträffande önskemålet att utveckla lönebidragen, att riksdagen har fattat ett beslut om ett förhöjt lönebidrag till anställda som kommer från Samhällsföretags olika verkstäder. Det har ännu inte gett någon effekt, det har varit i kraft under kort tid. Men det är naturligtvis min förhoppning att vi den vägen skall kunna öka människors intresse av att lämna Samhällsföretag och gå ut på reguljära arbetsplatser och att företagen också blir villiga att anställa de här människorna. Läget är, Göte Jonsson, att många köar att få komma in i Samhällsföretag. Många handikappade, som inte kan få sig en chans på den öppna arbetsmarknaden, väntar på sin chans inom Samhällsföretags regi. Det är med vetskap om detta som det är angeläget att uppnå effektivitetsmålet utan att avstå från de sociala ambitionerna. Det är med utgångspunkt i det temat som den pågående översynen sker. Jag hoppas att den skall ge svar på de frågor som Göte Jonsson ställer.
Herr talman! Det är riktigt som arbetsmarknadsministern säger att det är många som köar. Även utifrån detta faktum är det angeläget att inte regionala stiftelser går ut och bjuder över de faktiska möjligheter till sysselsättning som man i realiteten har. Sådana annonser kan invagga många som är arbetshandikappade i förhoppningen att en rad nya arbetsplatser nu kommer till stånd. Om vi läser propositionen beträffande effektivitetsökningen, finner vi att de 1 400 nya platser man utgår ifrån skall kunna komma till stånd inte innebär 1400 nya anställningar. Det blir färre nya anställningar än 1 400 beroende på effektivitetseffekten för gruppen redan anställda. Även ur den synpunkten tycker jag att det är angeläget att man inom ramen för övergripande målsättningar också ger samma information på regional och lokal nivå. Annars får både företagare och sådana som vill ha anställning en felaktig uppfattning om volymen inom Samhällsföretags gränser.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om den svenska regeringen förbereder någon omedelbar hjälpinsats för Polen. Sedan frågan ställdes har situationen i Polen utvecklats på ett mycket dramatiskt sätt. Till de redan svåra ekonomiska förhållandena har nu kommit hårdnande politiska motsättningar. Om det nu inträffade kommer att få några konsekvenser för möjligheterna att fortsätta hjälpsändingarna till Polen är ännu för tidigt att bedöma. Den svenska regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att bistå Polen. Den 12 februari 1981 uppdrog regeringen åt exportkreditnämnden att lämna kreditgarantier för export till Polen inom en ram av 250 milj.kr. Dessa krediter är avsedda för inköp i Sverige av bl.a. livsmedel, råvaror och halvfabrikat. För export av spannmål har hittills endast omkring hälften av det tillgängliga utrymmet utnyttjats. Svenska livsmedelsarbetareförbundet har i en skrivelse till regeringen föreslagit att det svenska överskottet av kött används för bistånd till Polen. Den frågan bereds f. n. av regeringen. Regeringen är beredd att möjliggöra krediter till Polen också för 1982. Fördelningen mellan olika varugrupper, inkl. livsmedel och spannmål, kommer att fastställas i diskussioner med Polen på samma sätt som skedde med årets ram. Vidare har regeringen den 15 juli i år ingått avtal med den polska regeringen om anstånd med betalningen av huvuddelen av de amorteringar och räntor på statsgaranterade krediter som skulle ha förfallit till betaltning under 1981. Avtalet innebär anstånd med betalningar på inemot 500 miljoner svenska kronor. Överenskommelsen har ingåtts i nära samarbete med andra fordringsägare inom OECD och på likalydande villkor. Överläggningar pågår just nu mellan den polska regeringen och fordringsägarna i väst, däribland Sverige, om ett skuldregleringsavtal även för 1982. Ett sådant avtal är naturligtvis av stor betydelse för att den polska ekonomin så småningom åter skall kunna komma i balans och för att förbättra landets försörjningssituation. Slutligen har regeringen i somras anslagit 1 milj.kr. till Röda korset för läkemedel, förbandsmateriel och barnmat till Polen och ett lika stort belopp till Rädda barnen för inköp av vissa förnödenheter till polska barnhem. Regeringen avser inom kort att anslå ytterligare 1 milj.kr. till Rädda barnens verksamhet i Polen.

Herr talman! ”Friheten, skrev Rosa Luxemburg friheten innebär frihet först då den innebär frihet också för dem som tänker annorlunda. I detta land, kamrat, medger du, helt självklart, rätten för de annorlunda. I nästan alla andra länder hör du till de annorlunda. hör det som är uppnått och självklart till det som i andra länder är ouppnått och möjligen tänkbart. I detta land, kamrat, hör du om Öst-Berlin, Poznan, Ungern, Dubcek, Gdansk eller Radom 1976...” Så formulerade sig Svante Foerster i en dikt I detta land, kamrat 1976. Tänk att denna frihet, som för oss demokrater är så självklar, fyller kommunistiska partistrateger med skräck. Denna frihet försöker de krossa med massarresteringar, med soldater och med stridsvagnar. Denna frihet som ”innebär frihet också för dem som tänker annorlunda” blir för mycket för den leninistiska partieliten. Nu kan vi, herr talman, bara avvakta vad som händer — om det blir något kvar av det som vunnits sedan dagarna i Gdansk 1980. Händelseutvecklingen blev alltså mer dramatisk än jag ville tro, när jag ställde min fråga till utrikesministern. Det låg, tyckte jag, sprängstoff nog i det brev som Solidaritets ledare Lech Walesa riktade till fackliga organisationer och till regeringar i väst. Så här skrev han: ”Maten håller på att ta slut. De matvaror som finns i landet räcker inte ens till för att täcka det lilla uttag som ransoneringskorten berättigar till. Matbristen kan orsaka svåra sociala spänningar och leda till spontana utbrott av missnöje. Men om ni hjälper oss nu kommer vi att kunna hjälpa andra senare. Solidariteten har inga gränser.” Så långt Lech Walesa. När jag nu får svaret på min fråga — jag ber att få tacka utrikesministern för det — är alltså omständigheterna helt annorlunda. Jag tycker att jag i svaret har fått en bra redovisning av vad regeringen hittills har gjort. Av svaret ser jag också att regeringen håller beredskap för ytterligare hjälp till Polen. Det är bra. Jag ber att än en gång få tacka utrikesministern för svaret.

Herr talman! Också jag skulle väldigt gärna vilja göra den dikt av Svante Foerster som Karl-Erik Svartberg citerade till min. Det som händer i Polen handlar om grunden för politisk frihet. Det handlar också om en utveckling som kan bli allvarlig även ur internationell synpunkt. Det är därför viktigt att slå fast att varje lösning på Polens politiska och ekonomiska problem måste utgå från principen om Polens oberoende och rätt att utan ingripande utifrån fritt välja sin egen väg ur krisen. Det som nu händer i Polen bör likväl betraktas som en intern polsk angelägenhet. Men vi vet, herr talman, att all erfarenhet visar att det inte går att lösa svåra ekonomiska och sociala problem med militära tvångsmedel. Förhandlingar och vilja att acceptera kompromisser framstår för oss fortfarande som den enda framkomliga vägen. Händelserna i Polen illustrerar det kommunistiska systemets verkliga karaktär. Kommunismen kan i längden inte tolerera opposition eller självständiga politiska rörelser. Dess grund är förtrycket. När kravet på demokratisering i Polen gått så långt att det kommit att hota det kommunistiska systemet som sådant slås försöken till frigörelse brutalt ned. Men människors vilja till frihet kan i längden aldrig förtryckas. Frihet måste vara en frihet också för dem som tänker annorlunda.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig dels hur jag bedömer Etiopiens sändande till Kuba av barn från av svenska biståndsmedel finansierade barnbyar utanför Addis Abeba, dels vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning därav. Frågan hänför sig till ett barnby-projekt som drivs av Rädda barnen i samarbete med etiopiska myndigheter. Bakgrunden till projektet var att stora grupper barn skilts från sina föräldrar i samband med torka och oroligheter i olika delar av Etiopien. Barnen samlades i Addis Abeba och andra städer. Många av dem var hänvisade till en fortsatt osäker tillvaro på gatorna om inte något gjordes. Etiopien hade en överenskommelse med Kuba om att kunna sända mindre grupper barn dit för utbildning. Barnbyns tillkomst skulle minska det behov etiopiska myndigheter ansåg sig ha att placera föräldralösa barn utomlands för att ge dem en meningsfull uppväxt. Den aktuella barnbyn, den första i sitt slag, var avsedd att fullt utbyggd kunna ta emot 5 000 barn. Den är ännu inte färdigbyggd. Bl. a. har undervisningen inte kommit i gång för samtliga åldersklasser. Projektet stöds av SIDA. Förflyttningen av barn som redan placerats i barnbyn till utbildning och uppfostran utomlands strider mot de riktlinjer för projektet som Rädda barnen uppger att man kommit överens med etiopiska myndigheter om. Det inträffade kan därför minska förutsättningarna för Rädda barnen att genomföra projektet och för svenska myndigheter att fortsättningsvis stödja det med biståndsmedel. Rädda barnen har inlett diskussioner med de etiopiska myndigheterna för att försäkra sig om att händelser av det här slaget i framtiden inte kommer att upprepas.

Herr talman! Först ett tack till utrikesministern för svaret på min fråga, som jag dock fann vagt och ofullständigt. Decenniers biståndsarbete har lärt oss att misstag inte går att undvika, men det får vara en gräns för misstagen. Jag skulle ha kunnat formulera min fråga så: Vad var det som gjorde att SIDA:s styrelse ändrade sin uppfattning mellan 1979 och 1980? År 1979 avslog SIDA ett förslag att 10 milj.kr. av landramen skulle få användas för en barnby i Shoa-provinsen. Dessutom var styrelsen 1980 inte enig i sitt beslut, eftersom både centerns och moderaternas representanter reserverade sig mot att medel beviljades till barnbyarna i Etiopien. Jag ställer därför frågan om anvisningen av medlen står i överensstämmelse med de principer som skall gälla för svenskt bistånd. Etiopien är ett fattigt land. Det kriteriet behöver inte diskuteras. Men hur är det med den ekonomiska och politiska självständigheten? Vi vet att tiotusentals kubanska soldater finns i Etiopien. Vi vet att minst 2 400 barn, antagligen fler, har sänts från Etiopien till Cuba för skolning. Enligt uppgifter från latinamerikanska stater består skolningen i ideologisk och militär träning med åtföljande materiellt och propagandistiskt stöd till terroristgrupper. Det finns ingen anledning att förmoda att barn och ungdomar från Angola och Etiopien utbildas på annat sätt. Ett projekt för att hjälpa de här barnen att få utbildning i sitt eget land skulle alltså vara välmotiverat, det är alltså inte projektet som sådant som jag kritiserar. Men vad hade SIDA för garantier att inte det kubanska inflytandet skulle göra sig gällande också i vad avser barnen i de svenskfinansierade byarna? Vissa förutsättningar, herr talman, knöts nämligen till projektet. Den ena var att Rädda barnen, för att prioritera de mest utsatta, särskilt skulle få välja ut de barn som skulle få vistas i byarna. Detta fick inte ske. Vilka kriterier hade de etiopiska myndigheterna, när de utvalde barnen? Den andra förutsättningen var att man ville skapa tillfällen för barn att få växa upp i sitt eget land och inte behöva skickas i väg till Cuba. Också detta har saboterats. 97 barn har snabbt hämtats från en svensk barnby och skickats till Cuba. De etiopiska myndigheternas agerande vittnar om en inställning till projektet som inte står i överensstämmelse med de krav som de för svensk biståndsverksamhet ansvariga har rätt att ställa. Jag tycker att utrikesministern kunde ge klarare uttryck för den uppfattningen. Har inte etiopiska myndigheter visat att de inte uppfyller våra krav och att de har brutit mot en av de grundläggande förutsättningarna för svenskt bistånd över huvud taget? Jag har haft möjlighet att vara på Cuba men inte på den ö där afrikanska barn utbildas. Enligt min mening är det helt orimligt att barn som uppfostras med svenska pengar inom ramen för ett svenskt biståndsprojekt skall bli föremål för den här typen av utbildning.
Herr talman! Anledningen till att man år 1979 avslog förslag om en barnby känner jag inte till i detalj, men jag erinrar mig att bedömningen var den att det här gällde en typ av biståndsverksamhet som inte överensstämmer med de allmänna riktlinjerna för de biståndsprojekt som vi skall satsa SIDA pengar på. I och med att Rädda barnen gick in och deltog som medfinansiär och dessutom medverkade vid uppläggningen av verksamheten ändrades också bedömningen. Sedan till den fråga som Ingrid Sundberg egentligen ställde. Frågan gällde alltså huruvida det faktum att de 97 barn, om det nu var detta antal, som redan var uttagna för barnbyn, i stället sändes till Cuba, borde leda till att vi rent av skulle dra oss tillbaka från verksamheten. Jag är inte alldeles säker på att en sådan slutsats är riktig, allra minst med tanke på just det som Ingrid Sundberg vill undvika, dvs. att etiopiska barn i stället för att få utbildning och uppfostran hemma sänds till Cuba. Det måste ju vara en riktig satsning att vi bygger ett barnhem för att ge barnen uppfostran och utbildning i Etiopien i stället för på en ö utanför Cuba. Det framgår ju också av svaret att det inträffade betraktas som ett Nr 51 avtalsbrott och alltså leder till nya förhandlingar med etiopiska myndigheter Måndagen den om hur det skall bli i framtiden. 14 december 1981

Herr talman! Projektet har hela tiden varit ytterligt kontroversiellt, och vid visst av Rädda det sammanbands också med åskilliga villkor för genomförandet. Bl. a. gäller det: Hur har det blivit med övriga finansieringskällor? Enligt de uppgifter jag har återstår 5 miljoner för Sverige att betala ut. Kommer de pengarna över huvud taget att betalas ut? Vidare: Reagerade man inte från Sveriges sida mot de abnormt höga kostnaderna för barnen i de här barnbyarna — i svenskt mynt 1 900 kr. per barn och år, när medelinkomsten i landet är 450 kr.? Reagerade man inte för projektets stigande kostnader? Ursprungligen var det projekterat till 38 miljoner, nu lär det vara uppe i 55 miljoner. Kritiska synpunkter har dessutom hela tiden framförts från många olika håll under den interna remissbehandlingen. Och i Rädda barnens ansökan framhålls att det ”finns risk för militär drill och stark politisk indoktrinering av barnen i byn”. Det gäller alltså den by som skall finansieras av svenska skattemedel. Har sådan politisk eller militär drill och sådan stark politisk indoktrinering av barnen i byn förekommit? Jag tycker att utrikesministern klarare kunde säga om det här projektet innebär ett brott mot principerna för våra biståndsmål och vilka konsekvenser detta i så fall kan tänkas få för fortsatt svenskt bistånd till Etiopien.
Herr talman! Jag tycker kanske att Ingrid Sundbergs argumentation är litet invecklad. Å ena sidan menar hon, med hänvisning till våra allmänna riktlinjer för biståndsverksamhet, med hänvisning till svårigheter att få kostnadskalkyler att gå ihop etc., att man bör avstå från att driva verksamheten i den här byn. Å andra sidan är hon tveksam, för att uttrycka sig försiktigt, inför att etiopierna tvingas skicka sina barn till Cuba. Men tanken med det här projektet var just att minska behovet — det är deras eget uttryck — för etiopierna att skicka barn till Cuba, och då kan det väl ändå vara värt ett försök att satsa på projektet. Om det sedan av andra skäl visar sig vara otillfredsställande och om vi inte kan ha en tillräcklig kontroll över projektets utveckling och verksamhetens bedrivande, då får vi givetvis se på det i särskild ordning. Men jag har litet svårt att så här utan vidare säga att ett projekt, som går ut på att ge 5 000 etiopiska barn utbildning och uppfostran i Etiopien i stället för på Cuba, kan vara alldeles politiskt tokigt, som Ingrid Sundberg försöker göra gällande.
Herr talman! Ja, det gör jag därför att de dubier som fanns inom SIDA internt och den tvekan som visades från Rädda barnens sida borde ha gjort YT att man medverkat till ett mera omsorgsfullt övervägande. Självfallet kan det konstateras att för motsvarande mängd medel hade man kunnat få 130 hälsostationer i Etiopien, och då hade antagligen interna remissinstanser och andra inte ställt sig lika tvekande. Men här övergav man en inställning som man hade haft tidigare, och man gjorde det på vad jag skulle vilja karakterisera som synnerligen lösa boliner. Jag menar att vi i dagens läge, mot bakgrund av det behov av bistånd som finns runt om i världen, inte har råd att underlåta att göra mera noggranna undersökningar, och först och främst måste vi förvänta oss att de garantier och de villkor som är uppställda också uppfylls.
Herr talman! Till det sista vill jag säga allmänt att jag vill inte gå in och anföra detaljsynpunkter på hur projektet skall fullföljas och utvärderas. Det är SIDA:s sak att tillsammans med Rädda barnen göra det. Låt mig också säga att det allmänt sett är felaktigt, som ofta sker i debatten, att påstå att svenska biståndsmedel används på ett slarvigt sätt, att det inte skulle finnas en noggrann planering av de projekt som vi satsar pengar i och en noggrann uppföljning av att projekten fullföljs på det sätt som vi hade tänkt oss. Vår politik är kanske på den punkten väl så bestämd och hård som många andra länders. Om biståndssamarbetet inte fungerar på det sätt som stämmer överens med riksdagens riktlinjer, då avbryts biståndssamarbetet.
Jag ber att få tacka utrikesministern för det sista konstaterandet, därför att det skulle innebära att Etiopien — mot bakgrund av agerandet i bl.a. den här frågan och svikna löften och förutsättningar — egentligen inte skulle kunna vara ett svenskt biståndsland.